Herr talman! Tillåt mig göra en kort tillbakablick. Den planhushållningsdebatt som förekom åren efter det andra världskrigets slut kännetecknas bl.a. av arbetarrörelsens efterkrigsprogram. Så småningom tonade socialdemokratins ideologer ned den s.k. skördetidens planhushållningsfunderingar, och de liberala idéerna om marknadshushållning och effektiv konkurrens blev dominerande. I denna anda utformades så landets trafikapparat som en enda-lovsång till den fria konkurrensen. Samtidigt stormade bilen fram. Man kan säga att den krossade allt i sin väg — både symboliskt och bokstavligen. Marie-Ann Johansson kommer i sitt inlägg att beröra vår särskilda motion om bilismens framtid. Jag vill dock nämna något om bilismens roll i utvecklingen. Bilen förändrade radikalt, för att inte säga brutalt, hela samhällsmiljön. Planerarna tvangs anpassa alla lösningar till det s.k. bilsamhället. Människorna blev ”bilmänniskor”, och bostadsplanering, serviceuppbyggande, arbetsplatser — ja, alla funktioner — skulle anpassas för bilismen. Någon planering av bilismen var det aldrig tal om. Centraliseringen som ett led i den s.k. strukturomvandlingen underlättades. Bilen blev i verkligheten denna centraliserings förutsättning, men samtidigt blev rörlighet och därmed bilinnehav ett tvång. Antalet trafikolyckor växte hela tiden till uppåt 400 000, varav 50 000 med personskador. Personskadorna pressade hårt på sjukvårdsresurserna, och årligen läggs nya skaror trafikinvalider till fjolårets. Det mänskliga lidandet eller det som i trafikpolitiska sammanhang helt kyligt benämnes ”humanskadorna” kan inte värderas exakt i kronor och ören, men approximativt har angivits ett belopp på många miljarder. Trängsel, buller och luftföroreningar är miljöskador som enligt utskottet ”inte befunnits möjliga att helt kvantifiera”. Enligt vpk:s mening fanns ett grundläggande fel i den trafikpolitiska utredningens kostnadskalkylering, då man inte belastade vägtrafiken med de s.k. humankostnaderna och miljökostnaderna. Eftersom man, trots svårigheten att kvantifiera, ändå vet att dessa samhällsekonomiska kostnader är oerhört höga, måste det göras gällande att bilismen via de särskilda bilskatterna inte på långa vägar täcker sina egna kostnader. Samtidigt som bilismen utvecklades försämrades kollektivtrafiken, och dessutom aktualiserades nya järnvägsnedläggningar och tågindragningar. Naturligtvis uteblev inte människornas reaktion på allt detta. Den livliga samhällsdebatten om centralisering och befolkningskoncentration, miljöförsämring och energihushållning blev så småningom, under senare delen av 1960-talet och början av 1970-talet, till en växande folkopinion som inte minst började ifrågasätta den officiella trafikpolitiken. Det kan i detta sammanhang erinras om att socialdemokratin, då i regeringsställning, inte förmådde kanalisera denna opinion. Om man så vill personifierades den tidens officiella trafikpolitik av herrar som Bengt Norling och Lars Peterson. SAP blev ofta identifierat med statsmakten och föreföll också leva upp till en sådan roll, då man inte sällan försvarade många byråkratiska företeelser i apparaten mot en växande folklig kritik. Kapitalistisk byråkrati blev i skicklig borgerlig propaganda liktydigt med socialism, och i verkligheten marknadsstyrda statliga företag blev då exempel på samhällsägandets omöjlighet. Bland de borgerliga partierna var det centern som i opportunistisk lyhördhet och populism ofta artikulerade opinionen mot trafikpolitiken. Efter hand omfattades kritiken också av socialdemokrater och fackföreningsfolk på basplanet, och flera nya statliga trafikutredningar tillsattes. 1972 års trafikpolitiska utredning lämnade sitt slutbetänkande 1979. Denna utredning låg bl.a. till grund för fjolårets trafikpolitiska beslut. som i princip godtogs av alla riksdagspartier utom vpk. Så skall jag något beröra vpk:s kritik av fjolårets trafikpolitiska beslut. Vpk har inte förnekat att den trafikpolitiska propositionen 1978/79:99 behandlade och analyserade en rad viktiga frågor som är angelägna för en ny trafikstruktur med samhällsekonomiska förtecken. Den innehåller många välfunna formuleringar och principuttalanden. Men vår huvudinvändning är att beslutet innehöll alltför få förslag till konkreta åtgärder. Bortsett från ett förslag om ökat anslag till SJ för att möjliggöra en sänkning av biljettpriserna samt vissa förbättringar för handikappade innebar beslutet inga konkreta åtgärder för verklig förnyelse. Kommunisterna gick också emot 1963 års trafikbeslut, trots att även detta beslut enligt majoriteten innehöll många väl valda ord om ”samhällsekonomi”, ”effektivitet”, ”kostnadsansvar” osv. Även efter 1979 års beslut ser sig alltså vpk föranlåtet att fortsätta ställa krav på en konkretisering av trafikpolitiken. Vi anser att det är nödvändigt med beslut om verkliga åtgärder — inte bara ord — om vi inom rimlig tid skall uppnå ett rimligt trafiksystem och en samhällsplanering som är samordnad med detta system och som medvetet styr mot en trafikutveckling i människornas och folkhushållets intresse. Detta är i hög grad en fråga om vårt lands ekonomi. Ett grundelement i all företagsekonomi är kravet på högsta möjliga utnyttjande av befintlig kapacitet. Hur ofta får inte ett effektivt nyttjande av tillgängligt kapital tjäna som skäl för hårda rationaliseringar med personalminskning och nedläggning av enheter som följd? Vilken ekonomisk inkonsekvens representerar inte då vår enorma samlade bilpark, som innebär en väldig och dyrbar transportkapacitet, vilken enligt gjorda undersökningar utnyttjas i genomsnitt en timme per dygn? Dessutom innebär bilismen ett oerhört slöseri med begränsade globala tillgångar — slöseriet med energioch miljövärden ej att förglömma. Låt mig, herr talman, i anslutning till vpk-motionerna 430 och 547, som behandlar dels förslag om åtgärder för samhällsstyrning av den yrkesmässiga lastbilstrafiken, dels förslag om gemensam linjetariff och taxepolitiska åtgärder för en ur samhällsekonomisk synpunkt ändamålsenlig samverkan mellan lastbilsoch järnvägstrafik, ge några exempel på energislöseriet i trafiken. Nyligen företagna utredningar av SJ:s utvecklingsavdelning bekräftar ett enormt energislöseri inom stora delar av trafiken. Skillnaden i energiförbrukning mellan transport med lastbil med släp och tågtransport är så uppenbar att endast ett land med obegränsade energitillgångar kan blunda för den. Jag skall ge ett exempel: Tågtransport av 1 ton papper mellan Borlänge och Ruhr i Västtyskland kräver 80 kWh i energiförbrukning, beräknat med en returlastfaktor på 50 26. Om en lastbil med släp kör samma sträcka blir energiåtgången 285 kWh för 1 ton papper. I sistnämnda fall är returlastfaktorn beräknad till 75 26. För en papperstransport mellan Piteå och Malmö — i heltåg — blir energiåtgången 94 kWh ton. I Ruhrfallet är energiförbrukningen alltså 3,5 gånger större för landsvägstransporten jämfört med järnvägstransporten, och mellan Piteå och Malmö behöver lastbilen nära tre gånger mer energi än tåget. När det gäller energikostnaden för här nämnda transportexempel är skillnaden mellan landsväg och järnväg ännu mer markant, eftersom lastbilens energikostnad är minst fyra gånger så hög som tågets. Energipriset är i exemplet det som gällde i mitten av juni 1979. Sedan dess har ett ständigt stigande energipris tenderat att öka kostnadsfördelen vid tågtransport. Utskottet avstyrker vårt konkreta förslag om taxepolitiska åtgärder för att åstadkomma en samverkan mellan transporter på lastbil resp. tåg, men samtidigt talar man om de trafikekonomiska vinster som en ökad styrning mellan järnvägsoch landsvägstrafik kan ge. Utskottet säger vidare med hänvisning till fjolårets trafikpolitiska beslut: ”Detta förutsätter enligt beslutet bl.a. att SJ investerar så att järnvägen framgångsrikt kan hävda sig inom ramen för ett samordnat transportsystem. Det anges också vara viktigt att järnvägens resurser på persontrafiksidan utnyttjas i största möjliga utsträckning.” Den sista meningen behöver en närmare förklaring av utskottet. Det är nämligen välkänt att SJ:s resurser på persontrafiksidan inte är tillräckliga. Inte minst lokoch vagnkapacitet liksom personaloch utbildningsresurser behöver snabbt förstärkas, om ytterligare trafikuppgifter skall klaras. Det gårinte att låta köerna bli längre och längre för folk som skall köpa biljett, att ha för trångt i tågen eller att ha personal som är outbildad. Här behövs resurser i form av lokaler, lärare m.m. En samordning mellan tågoch lastbilstrafik förutsätter att SJ investerar, säger utskottet. Men vad menar man med detta? SJ bestämmer inte själv sina investeringar. SJ:s anslagsframställning för 1980/81 blev kraftigt nedskuren av riksdagen. Härigenom underlättades inte den ökade samordning mellan järnvägsoch landsvägstrafik som enligt utskottet ”kan ge betydande trafikekonomiska vinster” — tvärtom. Otillräckliga investeringsanslag medför i stället svårigheter för SJ att vidmakthålla transportstandarden oförändrad. Resurserna förblir i stort oförändrade eller minskar. och en nödvändig övergång till rationella transportlösningar fördröjs — dock inte av SJ, utan av regering och riksdag. Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna kritiserar detta förhållande och har framfört andra förslag. Vi kritiserar att trafikpolitiken brister då det gäller konkreta förslag och konkret planering och anser att investeringsanslagen till järnvägstrafiken och dess praktiska samordning med landsvägstrafiken är otillräckliga. Vi menar att den nu rådande trafikstrukturen innebär ett utomordentligt slöseri ur samhällsekonomisk synpunkt och att deni själva verket endast kan välsignas av bil-, gummioch oljeindustrin eller av motorvägslobbyn. Landet behöver nu konkreta förslag till en mera långsiktig trafikpolitik, där hela samhällsplaneringen — bostadsbyggande. arbetsplatser. handel och social service — utformas så att trafiken minimeras. Det innebär en prioritering av kollektiva lösningar. En sådan politik kräver mera av styrning och restriktioner. Det är nödvändigt att bestämt motarbeta en sorts trafikliberalism som gränsar till anarki. En samhällelig styrning av trafikpolitiken innebär också att större vikt än hittills måste läggas vid sjötransporter. Vänsterpartiet kommunisterna har lagt fram särskilda förslag i anslutning till den sjöfartspolitiska propositionen, som ju skall behandlas inom kort. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till vpk-motionerna 173. 193, 430, 547 och 1884, som behandlas i trafikutskottets betänkande om den statliga trafikpolitiken.

Herr talman! Vpk har i motion 173 till årets riksmöte tagit upp trafikpolitiska frågor, som har anknytning till bilismen, och näringspolitiska frågor, som rör den svenska bilindustrin. Vi menar att dessa frågor måste behandlas i ett sammanhang; inriktningen av den svenska trafikpolitiken har betydelse för näringspolitiken och vice versa. Jag kan bara beklaga att utskotten inte funnit denna fråga så betydelsefull att man samordnat debatten. I en annan motion, som behandlas i detta betänkande, anser en motionär att ”samtliga pålagor på bilismen bör samordnas”. Och just orden pålagor och restriktioner har använts i debatten, främst från bilindustrihåll, för att beskriva exempelvis försöken att komma till rätta med de livsfarliga avgaserna, förslag om ändrade regler för beskattning av tjänstebilar m.m. Jag vill polemisera mot uttrycket pålagor och restriktioner för en i stort sett riktig skatte-, miljöoch trafikpolitik, men jag vill instämma i behovet av samordning. Vi är också av den åsikten att en industri som är så beroende av den övriga samhälleliga politiken måste vara samhällsägd. Samhället måste ta sitt fulla ansvar för sysselsättningen inom och den framtida inriktningen av svensk bilindustri. Eller som vi säger i motionen: ”Ett samhälleligt övertagande av bilindustrin måste vara ett första steg i en rad åtgärder för att successivt minska privatbilismen, bygga upp en god kollektivtrafik och samtidigt garantera sysselsättningen vid de inhemska bilföretagen.” Vpk har sedan i motioner skisserat en rad åtgärder som måste vidtas för att vi skall få en utveckling med nämnda inriktning. Det är åtgärder av näringspolitisk art, men också av trafikpolitisk sådan. De trafikpolitiska frågorna behandlas alltså i det här betänkandet. Kontentan av motionen är att vi redan nu måste se sanningen i vitögat — bilismens gyllene tid är förbi. Det är ett faktum, och ju förr vi inser det, desto lättare kommer vi att kunna möta de nackdelar detta innebär, bl.a. för sysselsättningen inom bilindustrin, men det innebär också nackdelar av trafikpolitiskt slag. Det kommer i framtiden att ställas helt andra krav än i dag på de kollektiva trafikmedlen. Bilismens gyllene tid är som sagt förbi, och det är främst av råvaruskäl. Bilen är ju en stor råvaruslukare både vid tillverkningen och vid framförseln. Men miljöskälen spelar också en betydande roll. De bilar som i dag rullar på våra vägar håller långsamt på att förgifta oss, om vi inte har dött i bilolyckor innan dess. Jag tror inte någon här i kammaren kan stiga upp och säga att jag har fel. Ingen kan på allvar påstå att utvecklingen kommer att fortsätta som hittills, med en årlig ökning av biltätheten, med en användning av bilen som en fritidsbil, som ett nöjesföremål, vid sidan av nyttokörningen. Bilen ger en stor frihet, ja visst. Men vad kostar den friheten? Vad kostar den i form av miljöförstöring genom bullret och avgaserna? Vad kostar den i form av kommande framtida råvarubrist? Och vad kostar den i form av en allt dyrare oljeimport? Jag måste säga att jag känner stor sympati för det i motion 1358 framförda kravet, att riksdagen hos regeringen anhåller om närmare kartläggning av bilismens samhällskostnader, som ställts av Rolf Sellgren. Tyvärr är motionen avstyrkt av utskottet. Den frihet det innebär för gemene man att obegränsat framföra sin bil kommer snart att ha ett pris som blir för dyrbart för samhället att bära. Ju förr vi inser det, desto bättre för alla parter. Det finns tendenser i utskottets skrivningar, och i motioner från andra partier som behandlas i det här betänkandet, som tyder på att man åtminstone till en del inser detta. Men när det sedan gäller åtgärderna går det enligt min mening alldeles för långsamt. Man avstyrker t.ex. de krav vi ställer i vår motion — samma krav som också socialdemokraterna fört fram — om förbättrade statsbidrag för kollektivtrafiken i tätorterna. Då blir ju resultatet att nödvändiga och bra förbättringar ställs på framtiden, därför att kommunerna inte har råd att genomföra dem. Likaså går det långsamt med åtgärderna när det gäller den handikappanpassning av färdmedel och yttre trafikmiljöer som också låg i 1979 års trafikpolitiska beslut. För de handikappade är det i dag lika svårt att ta sig fram och utnyttja kollektiva transportmedel som någonsin tidigare. Vi har i det sammanhanget föreslagit, i motion 1884, att en parlamentariskt sammansatt delegation skall ges i uppdrag att följa arbetet med handikappanpassning av kollektivtrafik och yttre trafikmiljöer. Utskottet avstyrker yrkandet med hänvisning till att en nämnd tillsatts just i detta syfte. Denna nämnd har dock inte den sammansättning vi förordat utan fungerar väl snarare som något slags samrådsoch informationsorgan gentemot de handikappades organisationer. Vi anser alltså att det just i denna fråga är av vikt att de politiker som fattat beslut också följer upp dessa beslut. Det kommer att bli stora förändringar i vissa avseenden, och det kommer att kosta pengar om man skall genomföra denna handikappanpassning och i handling leva upp till de beslut man i ord varit överens om. Då menar vi att det måste vara parlamentariker som följer detta arbete — parlamentariker som i riksdagen kan ta de ytterligare initiativ som kan behövas. Herr talman! Jag har fattat mig ganska kort eftersom det trots allt — åtminstone i ord — råder ganska stor enighet om de trafikpolitiska aspekter vi tagit upp i vår motion 173 om bilismens framtid. Att det sedan när det gäller de näringspolitiska aspekterna och bilindustrins framtidsinriktning inte råder samma enighet måste jag beklaga, men den frågan behandlas ju inte i dag. Vidare är det väl snarast så att man inte från regeringshåll tar konsekvenserna av alla de fina skrivningar som finns beträffande åtgärderna. Så länge det förhållandet råder kommer vi förstås att fortsätta att motionsvägen driva de här frågorna. Jag vill sluta med att yrka bifall till de vpk-motioner som behandlas i detta betänkande.
Herr talman! Jag har lyssnat med stort intresse på Marie-Ann Johanssons inlägg här. Men jag måste få ställa en fråga. Jag är nämligen mycket konfunderad. Vad har det för trafiksäkerhetspolitisk betydelse om man förstatligar svensk bilindustri? Vilka förändringar blir det på trafikpolitikens område om man förstatligar bilindustrin? Det är ju trafikpolitik, herr talman, som vi diskuterar och inte socialisering av enskilda branscher inom näringslivet. Det skulle vara intressant om Mari-Ann Johansson kunde ge ett svar. Blir trafiksäkerheten bättre ifall vi förstatligar Volvo? Får vi en bättre trafikpolitik i det här landet ifall det är statsproducerade bilar?
Herr talman! Jag berörde mycket kort de näringspolitiska aspekterna av vår motion. Nu får jag frågor om dem, så jag får väl uppehålla mig litet mer vid detta. Vi menar i vår motion att det har betydelse för trafikpolitiken hur näringspolitiken utformas, och jag tror att Kurt Hugosson håller med mig om det. Den trafikpolitik vi utformar får betydelse för sysselsättningen. Om Kurt Hugosson läser vår motion kommer han också att kunna se hur vi har tagit fram det samband som finns. Sedan menar jag att just trafiksäkerheten kanske inte blir bättre, men det finns ju bättre förutsättningar att t.ex. från samhällets sida styra forskningen inom bilindustrin om den är samhällsägd. Jag tycker att vi kan vara överens om att det finns ett samband mellan näringspolitik och trafikpolitik här. Tyvärr har vi, som jag sade, inte fått en gemensam debatt kring detta. I kväll diskuterar vi de trafikpolitiska frågorna, och jag försökte också i mitt anförande att uppehålla mig främst vid dem.
Herr talman! Jag vill bara konstatera att jag inte fått något svar på min fråga om vilken betydelse det har ur trafiksäkerhetssynpunkt eller ur trafikpolitisk synvinkel om man gör förändringar i ägarförhållandena inom svensk bilindustri. Jag vill bara ha detta konstaterat, för jag tycker att det är felaktigt att ta upp en sådan typ av debatt när vi diskuterar trafikpolitik.
Herr talman! Jag gav ju, Kurt Hugosson, ett exempel på hur samhället kan styra forskningen inom bilindustrin, om denna är samhällsägd. Detta är ett exempel på att det faktiskt kan ha en viss betydelse. Det har kanske inte någon större betydelse, men vi har inte heller påstått i vår motion att förstatligandet av bilindustrin skulle ha stor betydelse för just trafiksäkerheten. Vi gör helt andra kopplingar.

Herr talman! I januari motionerade jag och några riksdagskolleger om att man borde se över virkestransportfrågan. Vi menade att det här utan tvivel finns en hel del att undersöka när det gäller såväl företagsekonomiska som samhällsekonomiska problem. Vi beaktade särskilt flottningen. I dagens läge är det faktiskt så, att fyra älvar i det här landet fortfarande har flottning. Man har emellertid talat om att lägga ned flottningen i vissa av dem. Samtidigt pekade vi på havsbogseringen som en metod när det gäller rundvirkestransport. Utskottet har i betänkandet framhållit att riksdagen redan har fattat beslut och att det pågår utredningar om flottningen. Man har gett länsstyrelserna i Norrbottens län, Västerbottens län och Västernorrlands län i uppdrag att svara för utredningarna. Detta var en av anledningarna till att vi väckte den här motionen. Under hand hade vi fått besked om ett visst resultat när det gällde utredningarna beträffande Västerbottens län och Umeälven samt Västernorrlands län och Ångermanälven. Utredningarna visade på olika resultat, trots att det i detta fall var fråga om exakt samma förutsättningar. Det här är således vattenreglerade älvar, och systemet för flottningen hade samma förutsättningar i utredningshänseende. Nu har man inte klarat av de här utredningarna. De tycks finnas på kommunikationsdepartementet, och man håller tydligen på med att sammanställa det hela. Förseningen är i och för sig beklaglig, eftersom allt skulle ha varit klart redan i dag. Ställningstagandet skulle alltså ha varit klart, ty skall man bestämma sig för en fortsättning av flottningen måste man bestämma sig redan våren 1980, ifall det skall kunna bli någon flottning 1981. Motionärerna kan emellertid acceptera att man bör avvakta resultaten av de utredningar som redan har beslutats. Vi är också nöjda med utskottets skrivning att utskottet utgår från att man i avvaktan på utredningsresultaten inte skall fatta beslut om några nedläggningar, liksom också att resultaten bör redovisas för riksdagen. Jag begärde ordet därför att man när det gäller Umeälven har ett preliminärt avtal, som innebär att flottningen skall upphöra. Men jag utgår ifrån att de berörda parterna — i detta fall flottningsintressenterna när det gäller Umeälven — uppmärksammas på att riksdagens utskottsförslag innebär att flottningen inte bör läggas ned, förrän utredningsresultaten har redovisats och riksdagen har fått chansen att ta ställning.

Herr talman! En av följderna av det stora och betydelsefulla trafikpolitiska beslut som riksdagen fattade i fjol är att vi i dag inte behöver ha en mer omfattande trafikpolitisk debatt. Jag har därför möjlighet att med tillbakablick på det relativt koncentrerade betänkande om trafikpolitiken som riksdagens trafikutskott har avgett i år fatta mig kort. Jag vill börja med synpunkter på de motioner som finns från vänsterpartiet kommunisterna. Jag konstaterar i detta sammanhang att en hel del av de synpunkter som där framförts inte delas av riksdagens övriga partier. Men det skiljer rent ideologiskt och principiellt i tillämpningen. Vi är emot tvång och styrning och anser att den trafikpolitiska målsättning som riksdagen i så stor enighet tog i fjol fortfarande måste gälla. Man talar från vpk:s sida ganska mycket om bilismens avigsidor och nämner nästan inte alls, eller i varje fall mycket flyktigt, alla de fördelar som bilismen har fört med sig för samhället, inte bara ekonomiskt utan också socialt och på många andra sätt. Jag anser att vi skall fortsätta på den av riksdagen i fjol inslagna vägen. När det gäller flottningen, som Curt Boström talade om, konstaterar jag att man i Västerbotten är klar, enligt tidningsuppgifter, att lägga ned flottningen därför att det visat sig samhällsekonomiskt och företagsekonomiskt mer lönsamt att transportera timret landvägen. I övrigt måste vi avvakta utredningen. Det fanns ju, Curt Boström, i fjol en motion som riksdagen tog ställning till, och det i mycket positiv anda. Jag biträder gärna de ord som Curt Boström slutade sitt anförande med. Jag är övertygad om att vi, när utredningen ligger klar, kan komma fram till ett ställningstagande som vi kan omfatta från båda håll. Jag skall också i all korthet beröra Kurt Hugossons anförande när det gällde att deklarera bakgrunden till de båda socialdemokratiska reservationerna. Jag tycker att utskottets majoritetsskrivning därvidlag i väsentliga sammanhang har gett uttryck för synpunkter som är likalydande med dem som socialdemokraterna framför i sin reservation 1 angående energihushållning. Vi har skrivit flera sidor om det och beskrivit det arbete som pågår i den riktning som de socialdemokratiska motionärerna vill gå. Jag tycker faktiskt, Kurt Hugosson, att reservationen i sak är onödig. Jag förmodar att den tjänar andra syften än de rent sakliga. Reservationen 2 gäller förbättrade statsbidrag för kollektivtrafik i tätort. Där pågår faktiskt ett omfattande arbete. Det kan inte förnekas att vi alla, vilket framgår av det trafikpolitiska beslutet i fjol, är intresserade av att gynna kollektivtrafiken och låta den expandera, men det pågår en mängd utredningar, både om detaljer och om mer omfattande frågor, som vi måste avvakta. Samhället kan inte satsa pengar utan att först ha noggrant undersökt vilken som är den mest effektiva formen. Vi har kollektivtrafikutredningen för Stockholmsregionen och många andra utredningar. Vi har t.ex. utredningen om statsbidragssystemet för kommunal väghållning osv. Vi måste avvakta dem, Kurt Hugosson. Jag tror att vi alla i stora drag och också i många detaljer är helt överens. Jag förutsätter att regeringen, när utredningarna i vederbörlig ordning, såsom är brukligt inom svenskt parlamentariskt liv och styrelseskick, är klara, kommer att lägga fram förslag som alla kan godta och godkänna. Jag slutar, herr talman, med att nu yrka bifall till trafikutskottets hemställan på alla punkter i betänkande 18.

Herr talman! Jag skall ta upp de invändningar som Rolf Clarkson framförde. Han gjorde först gällande att en hel del av synpunkterna på detta område är gemensamma, och jag sade också i mitt inlägg att vi är överens om många av de synpunkter, värderingar och analyser som förekommer i den trafikpolitiska propositionen. Rolf Clarkson sade vidare att de borgerliga är emot tvång och styrning. Vi får i det sammanhanget komma ihåg att det inte går att helt släppa alla restriktioner. Vi har ju erfarenhet av vad följderna härav kan bli, och vi har lärt oss av 1963 års trafikpolitiska beslut att vi måste ha en viss styrning och en del restriktioner. Det har aldrig från vpk:s sida sagts att bilismen bara har avigsidor. Vi har i vår motion på flera ställen sagt att bilismen också har positiva sidor, särskilt i glesbygden och för vissa grupper av trafikanter, t.ex. handikappade. Vi menar att bilismen i sådana sammanhang har varit till välsignelse. Men vi har också pekat på de stora avigsidor som bilismen har när den uppträder i massomfattning, t.ex. i storstäderna. Jag vill också med tanke på det som Rolf Clarkson sade om tvång understryka att vårt förslag om en taxepolitik med linjetariff, ägnad att göra det attraktivt att nyttja samlösning av transporter lastbil-järnväg, innebär att man använder ett taxepolitiskt medel för att attrahera trafikanterna med förmånliga villkor, om de använder ett visst transportslag. Då är det inte fråga om tvång, utan i stället om att hålla fram en morot för trafikanterna. Det är en annan av oss rekommenderad metod för att åstadkomma en bättre struktur på trafiken.
Herr talman! Ett mycket kort inlägg. Rolf Clarkson menade att vi bara tar fram bilismens avigsidor. Jag vill då citera ur vår motion 173 om bilismens framtid, där vi bl.a. säger: ”Personbilen kommer även framdeles att spela en roll i det svenska transportnätet. Den är oersättlig som transportmedel i glesbygden och för att nå ensligt belägna fritidsområden etc. Däremot måste förstås ägandet av personbilen inte nödvändigtvis vara privat och den ohämmade privatbilismen, som den ser ut i dag, stoppas.” I det avseendet ställer vi olika krav. När det gäller tvång och styrning tror jag att det bifall till våra krav på exempelvis en avsevärt förbättrad och utbyggd kollektivtrafik kan leda bort från det tvång och den styrning som vi annars måste tillgripa när vi så småningom ändå måste stoppa bilismen i t.ex. storstäderna av, som jag tidigare framhållit, råvaruoch miljöskäl. Vår avsikt är alltså att finna andra trafikmedel och göra dem attraktiva för människor samt att använda bilen där den har den bästa funktionen.

Det är ju inte så, herr Clarkson. Som jag sade i mitt inledningsanförande är det mycket bra att en i stort sett enhällig riksdag ställt sig bakom de nya principerna för trafikpolitiken förra våren. Men det räcker inte med principer — man måste också se till att dessa omsätts i praktisk politik. Jag påvisade att vi var överens om att öka satsningen på trafiksäkerheten — men det har blivit försämrade resurser för den genom de beslut som träffats. Vi har uttalat oss för en högre ambitionsnivå för vägpolitiken — men det har fattats beslut om en lägre ambitionsnivå. Vi sade att vi måste ha ökade satsningar när det gäller SJ:s investeringar. Inte heller på den punkten har den borgerliga majoriteten velat vara med. I fråga om kollektivtrafiken har man från den borgerliga majoritetens sida hela tiden varit emot de förslag som vi har fört fram. ; Detsamma gäller de frågor som behandlas i detta betänkande om energihushållningen. För ett par månader sedan kunde vi i folkomröstningskampanjen konstatera att det var total enighet från samtliga partiers sida om att det gällde att hushålla med vår energi. Men när vi nu försöker gå från ord till handling, så har vi inget stöd. Riksdagen fattade förra våren beslut om att vi skulle få ett särskilt utvecklingsbolag på kollektivtrafikområdet. Vi var överens om att vi skulle satsa på syntetbränsle och att vi skulle få till stånd en metanoltillverkning. På ingen av dessa punkter har regeringen eller den borgerliga majoriteten visat något intresse. Samma sak gäller i fråga om de förbättrade statsbidragen till kollektivtrafiken i tätort. Herr talman! Det är inte så att de här båda reservationerna har fogats till betänkandet i något annat syfte, vilket herr Clarkson försökte göra gällande, än att vi i praktiskt handlande vill fullfölja den trafikpolitik som vi i stort sett var överens om här i kammaren för ett år sedan.

Herr talman! Några avslutande ord till vpk-arna. Det är klart att man erkänner att bilismen har stor betydelse, men man ger inte bilismen det erkännande som den faktiskt är värd. Jag kan bara hänvisa vpk-arna till att man i deras lyckoland Sovjetunionen, efter den omfattande kollektivsatsningen under de gångna decennierna, nu satsar i mycket stor omfattning på bilismen. Det är europeiska biltillverkare som nu får insteg på marknaden. När det gäller Kurt Hugosson och de båda socialdemokratiska reservationerna måste jag säga att vi befinner oss i en ekonomisk situation som gör att vi måste prioritera mycket noga. Det är därför inte konstigt att satsningen på kollektivtrafiken måste ske efter noggrant övervägande. Men det sker en satsning av betydande mått. För ett par veckor sedan hade vi här i kammaren en debatt om anslagen till statens järnvägar. Det har satsats inte mindre än drygt 1,3 miljarder kronor på ny materiel på det utpräglade kollektivtrafikmedel som järnvägarna utgör. Vi satsar inom SJ även på godstransporterna. Vi satsar på enhetslastoch blocktåg. Vi satsar även på andra energibesparande åtgärder, t.ex. på elbilsförsök hos televerket. Så sent som i dag har trafikforskningsdelegationen anslagit medel för projekt när det gäller samåkning. Man har beviljat medel för anropsstyrd busstrafik i Södertörn och för flera andra samåkningprojekt i övriga delar av landet. Visst görs det väldigt mycket. När det gäller kustsjöfarten har det aviserats en utredning som skall ta hand om problemen på detta område. Man kan, Kurt Hugosson, inte bara tala om att spara energi, utan man måste se det hela i totala system, i tid, i fråga om samhällsekonomiska vinster osv. Det är ett alldeles för snävt synsätt som Kurt Hugosson anlägger när han resonerar på det här viset. Jag kan ge fler exempel. När det gäller metanol och satsningen på syntetiska bränslen, som Kurt Hugosson så ivrigt talar om, finns det i proposition nr 170 om energiförsörjningen, som nu ligger färdig, avsnitt om metanol. Frågan är vilken råvara vi skall satsa på. Skall det vara träflis eller torv? Skall vi ha svenska särlösningar? Skall vi gå utanför hela det västerländska trafiksystemet? Det här måste utredas. Det går inte att lättvindigt kasta ut hundratals miljoner på försök i den ena eller andra riktningen. Vi måste tänka oss för. Jag tror att Kurt Hugosson och socialdemokraterna i övrigt delar den ansvarskänslan. Läs förresten trafikutskottets betänkande nr 9 från i år, s. 11 och 12! Då får man en viss uppfattning om vad vi redan talat om när det gäller kollektivtrafiksatsning. Det finns utomordentligt mycket att göra, och vi är alla överens om att satsa just på kollektivtrafiken. Men det hindrar inte att vi måste göra det under de former som jag nyss berört — under ansvar för de ekonomiska resurser som landet har. Ingenting av det som Kurt Hugosson har nämnt och som står i de socialdemokratiska reservationerna anvisar en snabbare väg än den som regeringen föreslår.
Herr talman! I varje debatt som vi från oppositionens sida försöker föra med regeringens företrädare får vi höra att vi har en så besvärlig ekonomisk situation. Och förvisso har den borgerliga regeringen försatt vårt land i en besvärlig ekonomisk situation. Men jag tycker, herr talman, att det är det absolut sämsta argument som man kan ta till när det gäller att angripa energihushållningen på transportområdet. Som jag sade i mitt anförande — och som framgår av vår reservation — svarar transportsektorn för ungefär en femtedel av vår energikonsumtion. Den alldeles övervägande delen av denna energikonsumtion utgörs av olja. Och om det är något som är ekonomiskt för landet i det här läget, så är det att kunna begränsa vår oljekonsumtion. Det förbättrar både bytesbalansen och handelsbalansen och innebär, såväl kortsiktigt som långsiktigt, ur ekonomisk synpunkt en förbättring för landet. Hänvisa alltså icke, Rolf Clarkson, till den ekonomiska situationen när ni inte vill vara med på en ökad satsning för att minska energikonsumtionen för bilismen och på trafikområdet!
Herr talman! Jag måste ha uttryckt mig så att det blivit begränsad fattningsmöjlighet för åhörarna, när Kurt Hugosson så kan missuppfatta vad jag sade. Det är ju inte fråga om att inte satsa, det är fråga om att satsa efter noggrann utredning av vad man lämpligen skall satsa. Vi är överens om att satsa, men vi måste vara överens — efter utredning — om hur vi skall satsa. Jag anser att Kurt Hugosson bör instämma i detta. I finansutskottet försöker vi från utskottsmajoritetens sida ständigt att i dessa frågor, där vi i stort sett har en gemensam syn, gå minoriteten till mötes och i betänkandet skriva på ett sätt som borde kunna accepteras även av socialdemokraterna. Likväl konstaterar vi att man avger den ena reservationen efter den andra som inte på något väsentligt sätt avviker från majoritetsskrivningen. Jag ber om överseende, herr talman, men jag måste säga att det gör att diskussioner av denna sort i kammaren blir skäligen överflödiga och uppenbarligen utgör — när man tänker på att avsikten med dessa motioner är att spara energi — exempel på avsevärt slöseri med energin här i kammaren.
Herr talman! Rolf Clarkson hyllar bilismen, men herr Clarkson måste väl ändå erkänna att det inte är för ro skull som människor i storstäderna nu kämpar för att befria de centrala delarna av städerna från bilismen. Det är alldeles tydligt att bilen som enskild företeelse kan accepteras. Men i massomfattning skapar den sanitära olägenheter och stora problem för samhället, och det måste vi göra någonting åt. När det gäller SJ har vi ju talat om problemen tidigare. Man har prutat ned på SJ:s äskanden, och SJ brottas nu med väldiga problem för att kunna åta sig de trafikuppgifter som vi önskar att SJ skall fullgöra. Det saknas dragkraft och rullande materiel, och det saknas personal som är kunnig på området. Man kan inte bara lägga uppgifter på SJ och förvänta sig att SJ skall klara dem, t.ex. när det gäller tung trafik. Det är överraskande att höra att Rolf Clarkson finner någonting positivt i Sovjetunionen — det är alltså dess satsning på bilar. Vi för vår del tar ställning utifrån förhållandena i Sverige.
Herr talman! Jag vill bara helt kort reagera mot att man försöker karakterisera SJ i Sverige som ett materiellt sett underklassigt företag. Tvärtom är SJ ett av de tekniskt mest avancerade och välutrustade järnvägsföretagen i världen. Det kunde vara bättre — dock inte mycket — det medger jag, men det är inte så illa ställt som man från vpk försöker framställa det.
Herr talman! Jag har daglig kontakt med kolleger som är verksamma på loken, på växlingsvallarna och i magasinen. Om Rolf Clarkson vill kan jag dokumentera att järnvägstrafiken dras med stora brister. Det var inte roligt att se vilka prutningar som gjordes i SJ:s äskanden i år. Trafikpolitiska utredningen sade att man nu verkligen skulle satsa på järnvägen som ett alternativ, och det har skapat stor förbittring att de tankarna inte har omsatts i handling.

Herr talman! I trafikutskottets betänkande nr 25 med anledning av motioner rörande vissa bestämmelser i vägtrafikkungörelsen m.m., som kammaren nu skall behandla, har vi från socialdemokratiskt håll funnit anledning att reservera oss på två punkter. Den ena reservationen gäller hastighetsbegränsning till 90 km/tim, och den andra har att göra med backväxel på snöskoter. Vi har från socialdemokratiskt håll, av skäl som jag skall återkomma till, funnit det mycket angeläget att trafiksäkerhetsverket nu får i uppdrag att i ökad utsträckning införa hastighetsbegränsning till 90 km/tim. Det är i dag inte för någon obekant att bränslepriserna har stigit i rask takt under de senaste åren och med all sannolikhet kommer att fortsätta att stiga i lika rask takt inom överskådlig tid. Därför är det angeläget att man med olika åtgärder försöker begränsa bränsleförbrukningen. Bränsleförbrukningen stiger ju med ökad hastighet, och därför kan den enskilde bilägaren göra relativt stora bränslebesparingar genom att sänka hastigheten vid landsvägskörning. Den särskilda hastighetsbegränsningen som infördes sommaren 1979, då högsta tillåtna hastighet sänktes från 110 till 90 km/tim, gav också mycket goda resultat. Energisparkommittén har redovisat att man i stället för en beräknad ökning på mellan 3 och 4 90 fick en minskning av bränsleförbrukningen med 2,6 70. Detta innebär en besparing som motsvarar 1—2 Zo utav årsförbrukningen. Den tillfälliga hastighetsbegränsningen medförde emellertid också att antalet omkomna minskade med inte mindre än 40 20 på de aktuella vägsträckorna. Detta bekräftar ett mycket självklart faktum, nämligen att lägre fart också medför minskad olycksrisk. Men dessa uppgifter visar också att man spar liv, minskar antalet skadade och spar bensin genom sänkt hastighet. När sedan den särskilda hastighetsbegränsningen upphörde den 16 oktober 1979, så höjde man hastigheten till 110 km/tim på inte mindre än 75 Jo av de aktuella vägsträckorna. De positiva erfarenheter man hade uppnått med detta försök borde enligt vår uppfattning ha föranlett en mindre omfattande återgång till den högre hastighetsgränsen på 110 km/tim. Detta anser vi vara särskilt befogat när det gäller vägsträckor i anslutning till storstadsregionerna. Det är mot den bakgrunden vi nu föreslår i vår reservation att trafiksäkerhetsverket ges i uppdrag att i ökad utsträckning införa hastighetsbegränsning till 90 km/tim och då främst i anslutning till storstadsregionerna. Försöket med en sänkning av den högsta tillåtna hastigheten har alltså klart bevisat att hastigheterna och körsättet har mycket stor betydelse ur trafiksäkerhetssynpunkt. Sambandet mellan höga hastigheter och trafikolyckornas svårighetsgrad är också helt klart. Hade inte riksdagen för kort tid sedan avslagit en begäran från vårt håll, att trafiksäkerhetsverket skulle få ytterligare 2 miljoner i förhöjt anslag för ökad informationsverksamhet, så skulle TSV i dag haft helt andra resurser för att gå ut med en intensiv information om hastighetens betydelse för säkerheten i trafiken och dess samband med energibesparing och renare luft. Mot den bakgrunden, herr talman, vill jag yrka bifall till reservation 1. Herr talman! I slutet på förra året fanns det 62 000 snöskotrar i vårt land. Antalet har alltså fördubblats på fyra år. Samtidigt har importen av snöskotrar ökat lavinartat de senaste åren — från ca 3 000 år 1975 till närmare 8 000 år 1979. Denna snabba ökning beror i huvudsak på att det i dag inte finns några som helst restriktioner, varken när det gäller kravet på backväxel eller hastigheten på snöskotrar. Samtidigt har snöskotrarna mer och mer övergått från att vara en nyttosak till att bli en ren leksak. Detta har vi många exempel på i dag, kanske framför allt i fjälltrakterna, men också i de fritidsområden som finns runt om i vårt land. Det är framför allt skotrar som tillåter mycket höga hastigheter som importeras. Det finns i dag snöskotrar som klarar hastigheter på upp till 170 km/tim. Medan vi har högt ställda krav ur trafiksäkerhetssynpunkt på all annan trafik, så ställer vi inga som helst krav på skotertrafiken. Ur trafiksäkerhetssynpunkt är givetvis detta förhållande helt otillfredsställande. Under de senaste sex åren har 22 dödsolyckor inträffat med skotrar. I 19 av dessa fall var föraren alkoholpåverkad. Under förra säsongen tog man hand om 117 skadade i skoterolyckor enbart på Östersunds sjukhus. I takt med ökningen av antalet skotrar blir alltså olyckorna allt vanligare. Sambandet mellan alkohol och olyckor är också klart bevisat. Att tillåta en sådan ohämmad utveckling av skotertrafiken, utan de mest elementära krav, vare sig ur arbetarskyddssynpunkt eller trafiksäkerhetssynpunkt, kan vi från socialdemokratiskt håll inte längre tolerera. Många olyckstillbud har inträffat, där utgången skulle ha kunnat bli mycket allvarligare om inte backningsanordning funnits. Det är alltså mycket angeläget att kravet på backväxel åter förs in i terrängtrafikkungörelsen. Även andra slag av åtgärder, såsom införande av generell hastighetsbegränsning, för att komma till rätta med de problem i form av olycksfall, buller och andra miljöstörningar som förorsakas av att snöskotrar framförs i höga hastigheter är enligt vår mening mycket nödvändiga. Det var mot den bakgrunden vi föreslog att trafikutskottet skulle kräva att generell hastighetsbegränsning infördes på snöskotrar i Sverige. Tyvärr fick vi inte majoritet för det kravet. Den borgerliga majoriteten pratar mycket vackert om värdet av ökad trafiksäkerhet, men när det kommer så långt som till krav på konkreta åtgärder vill man inte vara med längre. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall också till reservation 2.

Herr talman! I min motion 431 om körkortsutbildningen föreslår jag att vid prov för erhållande av körkort skall ingå frågor beträffande uppträdande och åtgärder i samband med viltolyckor i trafiken. Ett stort antal sådana olyckor inträffar varje år i vårt viltrika land. De svåraste olyckorna med vilt sker helt naturligt där stora djur såsom älg, ren, rådjur och hjort är inblandade. Enligt vägverkets statistik skedde år 1977 på allmänna vägar 6 354 viltolyckor, varav 357 stycken medförde personskada eller dödlig utgång. År 1978 hade antalet sådana olyckor ökat till 8 009, varav 465 med personskada eller dödlig utgång. I ungefär hälften av dessa fall var det älg som förorsakade olyckorna. Detta visar vilken stor ökning av denna typ av olyckor som sker. Vi vet alla att myndigheterna genom uppsättande av viltstängsel vid vissa vägar och genom ökad jaktlicenstilldelning på framför allt älg söker nedbringa olycksfrekvensen. Huvuddelen av landets körkortsinnehavare har på grund av ringa eller ingen kunskap svårt att bemästra situationen i samband med en viltolycka. Jag har själv såsom markägare fått uppleva mycket upprörda och vilsna bilförare, som kommit till mig för att få hjälp. I vissa fall har jag också kunnat konstatera att påkört vilt ej avlivats och ej heller anmälts av förmodligen chockade förare. Lyckligtvis känner dock huvuddelen av bilförarna till jaktstadgans 24 §, där det står att föraren snarast skall låta underrätta närmaste polismyndighet vid viltolycka. På grund av vad jag nu sagt borde det vara lämpligt med ett obligatoriskt moment i körkortsutbildningen, vilket syftar till att informera eleverna och ge dem färdigheter i att bemästra situationer i samband med viltolyckor. Det bör ej vara svårt att genom länens jaktvårdskonsulenters medverkan finna instruktörer till en sådan utbildning bland t.ex. jaktvårdsföreningarnas kunniga jägare. Dessa skulle dessutom få möjlighet att informera om att det i allmänhet finns tillgång till hundförare inom de lokala jaktområdena för att spåra trafikskadat vilt. En ytterligare åtgärd vore att i samband med körkortsprovet den sökande fick testa sin reaktionsförmåga i en simulator, där en film med ett olyckstillbud med älg spelas upp. En sådan simulator finns f. n. hos bl.a. rikspolisstyrelsen. Herr talman! Jag har inget annat yrkande än utskottets, eftersom man där i sitt svar finner angeläget att förarutbildningen fortlöpande ses över och att frågor som bl.a. berörts i min motion därvid beaktas. Vidare hänvisas till trafiksäkerhetsutredningen, som beräknas slutföra sitt arbete senare i år.

Herr talman! Alla olyckor är onödiga. De flesta olyckshändelser kan dessutom undvikas med en smula omtanke. Detta gäller i särskilt hög grad trafikolyckorna på våra vägar, ute i markerna och i andra trafiksammanhang. Utbildning, trafikregler och en effektiv tillsyn är viktiga förutsättningar för att hålla olyckstalen på så låg nivå som möjligt. Men vad hjälper ett omfattande regelsystem, om den viktigaste faktorn i sammanhanget — människan — brister i omdöme eller saknar respekt för nykterhetskravet vid hanterandet av ett fordon? Ständigt återkommande information, anpassad till alla åldrar, är därför lika nödvändig som något annat för att nå uppsatta mål för trafiksäkerheten. Jag vill säga det här som en inledande kommentar till den socialdemokratiska reservationen nr 1 vid trafikutskottets betänkande nr 25. Det gäller i viss mån även reservation 2. Utskottsmajoriteten har i sak inga invändningar mot syftet med socialdemokraternas motion 1979/80:1540. De tillfälliga hastighetsbegränsningarna sommaren 1979, som beslutades av folkpartiregeringen, hade till främsta syfte att minska energiförbrukningen på våra vägar. Någon avsikt att inkräkta på trafiksäkerhetsverkets ansvar för trafiksäkerhetsfrågorna förelåg inte. Av det skälet var hastighetsbegränsningen kortvarig. Men åtgärden hade också en påfallande god effekt ur trafiksäkerhetssynpunkt. Det är naturligtvis bra att socialdemokraterna på det här sättet bekräftar det positiva i folkpartiregeringens beslut. Men vi tycker att de går väl långt i sina krav, då de i reservationen kräver att riksdagen skall direkt styra trafiksäkerhetsverket i hastighetsbegränsningsfrågor. Utskottsmajoriteten understryker de positiva erfarenheterna av den särskilda hastighetsbegränsningen och delar motionärernas uppfattning att restriktivitet bör iakttas vid bestämmandet av hastighetsgränser över 90 km/tim. Men vi gör inte som reservanterna, som riktar kritik mot trafiksäkerhetsverket för att verket skulle ha tillåtit en alltför omfattande återgång till 110 km/tim. Däremot förutsätter utskottet att trafiksäkerhetsverket fortlöpande följer utvecklingen och särskilt beaktar förändringar i olyckskvoten. Därmed finner vi det inte nödvändigt att verket får något särskilt uppdrag, eftersom det är dess självklara skyldighet att handha dessa frågor. Som anförs i betänkandet, pågår också en uppföljning av verkningarna av återgången till den högre hastigheten. Vad därutöver gäller energisparåtgärder fattade ju riksdagen i fjol ett beslut som f. n. håller på att genomföras. Jag behöver därför inte kommentera den delen ytterligare. Jag yrkar alltså bifall till utskottets förslag och avslag på reservation 1. Utskottet har också, herr talman, bl.a. haft att behandla motion 1979/80:300, där de socialdemokratiska motionärerna yrkar att bestämmelsen om backningsanordning på terrängskoter skall återinföras. Tidigare förelåg en sådan bestämmelse för de fall skoterns vikt översteg 200 kg, men den upphävdes hösten 1979. Anledningen var att bestämmelsen inte visat sig fylla någon uppgift för den typ av skotrar som den avsåg gälla, nämligen de som inte är byggda som arbetsskotrar. Motionärerna synes helt enkelt ha missuppfattat hela situationen. I motionen framhåller man behovet av backväxel på arbetsskotrar. Men motionärerna borde veta att arbetsskotrar som används i skogen är försedda med backväxel, och dessa skotrar har konstruerats för att kunna utföra ett arbete. Motionärerna slår alltså in öppna dörrar, eller kanske hellre: de - bankar på fel dörr. Under utskottsbehandlingen framkom — vilket också anförs i betänkandet — att trafiksäkerhetsverket hade möjlighet att medge dispens från kravet på backningsanordning och att detta förekom mycket ofta. Förhållandet var nämligen det, att Sverige var det enda land i världen som ståtade med en sådan här bestämmelse. Trafiksäkerhetsverket har förklarat att man inte kunnat finna någon anledning att kräva att det skall finnas backväxel på snöskotrar som det här är frågan om, vare sig ur trafiksäkerhetssynpunkt eller av annan orsak. Olyckstalen är heller inte högre på grund av avsaknad av backväxel. Därför är påståendet om höga olyckstal för denna typ av skotrar minst sagt förvånande. Ett bifall till motionskravet innebär alltså inget som helst bidrag till ett bättre arbetarskydd, som de socialdemokratiska reservanterna framhåller i reservation 2. Motionens syfte torde vara ett annat. Det framgår också tydligt när reservanterna säger att en generell hastighetsbegränsning bör införas för att komma till rätta med de risker ett ohämmat framförande av skotrar i höga hastigheter för med sig. Olle Östrand har bekräftat detta i sitt anförande här. I sak har inte motionen, vilket bör noteras, någon som helst anknytning till hastighetsfrågorna. I detta avseende håller jag i viss mån med reservanterna. Men detta är inget motiv för att återinföra kravet på backningsanordning på skotrarna. Efter vad jag erfarit har under våren täta kontakter hållits mellan kommunikationsdepartementet, trafiksäkerhetsverket och representanter för skoterbranschen för att dra upp riktlinjer i syfte att på frivillig väg åstadkomma en sänkning av de höga hastigheterna. Enligt de uppgifter jag inhämtat har detta lett till att inför kommande säsonger har de typiska höghastighetsskotrarna strukits från importlistan. Jag är också medveten om att såväl trafiksäkerhetsverket som naturvårdsverket, förutom kommunikationsdepartementet, följer utvecklingen med stor uppmärksamhet och är beredda att införa nödvändiga restriktioner beträffande högsta hastighet för snöskotrar om denna frivilliga överenskommelse inte ger önskat resultat. Herr talman! Därmed ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan även på denna punkt och avslag på reservation 2. Beträffande Jan-Eric Virgins motion vill jag säga att det är en angelägen fråga som där tas upp. Trafiksäkerhetsfrågorna upptar i mycket hög grad intresset i dag, och utskottet gör en mycket ingående redovisning av genomförda och pågående utredningar i det här avseendet och säger att man förutsätter att de spörsmål motionären har tagit upp beaktas i den fortsatta handläggningen av trafiksäkerhetsfrågorna. Vi menar därför att någon särskild framställning från riksdagens sida inte är nödvändig med anledning av denna motion och andra motioner med samma inriktning. Herr talman! Jag ber att i övrigt få yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet nr 25.

Herr talman! När det gäller den tillfälliga hastighetsbegränsningen vill jag påminna herr Sellgren om att trafiksäkerhetsverket i viss mån fick kritik för att det varit för restriktivt i det här avseendet. Det var regeringen som, delvis mot trafiksäkerhetsverkets vilja, gav verket i uppdrag att upphäva hastighetsbegränsningen. Det finns därför ur säkerhetssynpunkt all anledning för riksdagen att göra ett uttalande till regeringen som innebär att trafiksäkerhetsverket får befogenheter att i större utsträckning införa hastighetsbegränsning till 90 km i timmen. Beträffande återinförandet av kravet på att backväxel på snöskoter skall finnas hänvisar utskottet till den undersökning som gjorts vid regionsjukhuset i Umeå. Men den undersökningen är ju inte på något sätt heltäckande, och man kan inte med stöd av den hävda att avsaknaden av backväxel inte har att göra med den ökande olycksfallsfrekvensen. Återinförandet av det här kravet kan ses som ett led i strävandena att uppnå en ökad trafiksäkerhet. Vad sedan gäller hastigheten i samband med snöskoterkörning vill jag säga att ingen skall inbilla mig eller någon annan i den här kammaren att man kan åstadkomma någon sorts frivillig hastighetsbegränsning i det här fallet, när man inte har kunnat åstadkomma det i något annat sammanhang. I fråga om biltrafiken har vi sagt att farten skall anpassas till de särskilda förhållanden som råder vid varje enskilt tillfälle, och därför har vi infört hastighetsbegränsningar från 110 och ner till 90, 70 och 50 km i timmen. Men för snöskoterkörning finns det inget som helst krav i det här avseendet, utan här tillåter man fri fart. För biltrafiken kräver vi körkort, men när det gäller snöskotrarna har vi inga som helst krav på kompetensbevis. Praktiskt taget vem som helst i vilken ålder som helst kan sätta sig på en snöskoter och köra i 170 km i timmen. Därför, herr talman, finns det all anledning för riksdagen att göra ett bestämt uttalande om att nu är tiden mogen att införa hastighetsbegränsning för körning med snöskotrar.

Herr talman! Olle Östrand framhärdar i sin uppfattning att trafiksäkerhetsverket behöver ett uppdrag för att kunna bevaka frågorna om hastighetsbegränsning. Men trafiksäkerhetsverket har detta uppdrag. Man behöver inte beordras på nytt, det skulle ge intryck av tjatig förälder eller av att orddr kommer från flera olika håll. Jag skulle sedan vilja ställa några frågor till Olle Östrand när det gäller skotrarna, och jag är angelägen om att de frågorna besvaras. På vad sätt ökar trafiksäkerheten och minskar olycksfallen med införandet av en backväxel? Vilket samband finns mellan förekomsten av backväxel på en skoter och hastigheten? Det är ett reellt faktiskt samband där det har betydelse jag frågar efter. Vilket förhållande råder mellan åldrar och backväxel? Olle Östrand drar hela tiden fram hastighetsfrågorna och betonar behovet av backväxel. Men vad har hastigheten med backväxeln att göra när det gäller åldern på dem som åker på skotrarna? Vet Olle Östrand vilka de främsta orsakerna till olyckor med snöskotrar är i dag? Det är inte förekomst eller avsaknad av backväxel. 80-90 96 av olyckorna beror på spritpåverkade förare eller på att man kört med dåligt omdöme. Jag håller med om, som jag sagt tidigare, att vi behöver begränsa hastigheterna. Åtgärder har redan vidtagits inför kommande säsong när det gäller import av skotrar. Men återigen: Vilket samband finns det mellan backväxel, arbetarskydd, hastighet och ålder på dem som kör skotrarna? Svara på det, Olle Östrand! Ni har blandat ärter och fårskinn.

Herr talman! Jag tror att det är Rolf Sellgren som blandat ihop litet av varje, åtminstone i den senaste repliken. Vem har sagt att man skall blanda ihop backväxeln med hastigheten? Det har inte jag sagt. Vi skall införa backväxeln för att öka säkerheten och därmed minska olycksfallen. Sedan har vi krävt att hastighetsbegränsning skall införas, också det för att minska olycksfallen. Det finns en reklamtext i en broschyr för snöskotrar av årsmodell 80, som jag tycker i ett nötskal säger att nu är tiden inne att införa hastighetsbegränsning för snöskotrar. Därför är det att beklaga, herr Sellgren, att ni från den borgerliga sidan inte vill vara med på vårt förslag att utskottet skulle ta ett initiativ i det här avseendet. Så här lyder reklamtexten: ”SRX 440 är som ett kompakt, svart paket av råa hästkrafter. Den kan förvandla en flera kilometer lång sjö till en tjärn ——-— Du kan axa så snabbt, att det känns som om du åkte ifrån din mage —--- Köp en SRX och du vinner en mängd nya upplevelser. Men blir samtidigt av med en. Den att bli efter.” Herr talman! Den här broschyren är, tycker jag, ytterligare ett motiv för att införa backväxel och därmed öka säkerheten, för att införa hastighetsbegränsning och även därmed öka säkerheten och minska antalet olycksfall. Båda dessa saker i kombination kommer att betyda många positiva saker för skotertrafiken i fortsättningen.
Herr talman! Jag inser alltmer att debatten mellan Olle Östrand och mig är ganska befängd, för när jag ställer frågor till Olle Östrand så talar han om någonting annat. Vad är det motionen handlar om, Olle Östrand? Jo, det är införande av backväxel på skotrar under den förevändningen att man därmed minskar olycksfallen. Men vi har från utskottets sida anfört — och det har jag sagt här i dag — att det inte kan påvisas att just avsaknaden av backväxeln ökar antalet olycksfall. Sedan: Var i motionen tar man upp frågan om en hastighetsbegränsning? Olle Östrand och de övriga reservanterna tar in den frågan därför att marken gungar under fötterna på dem i deras bevisföring.

Herr Östrand! Tala om den fråga som vi diskuterar — om det finns några möjligheter att belägga påståendena på ett trovärdigt sätt!

Herr talman! Jag har i motion 1979 tim som högsta tillåtna hastighet skall omvandlas till rekommenderade hastigheter på vägar utanför tätorterna. Utskottet har behandlat motionen ganska summariskt tidigare år och kanske något mer utförligt i år.

Man sade också att syftet med den ifrågavarande motionen därigenom huvudsakligen syntes vara tillgodosett. Och man gör ungefär samma bedömning i år, säger man. Då vill jag ställa två konkreta frågor till alla de ledamöter av trafikutskottet som sitter i kammaren. Någon kan möjligen svara på dem. När skall den här prövningen av rekommenderade farter ske? Man har talat om den här prövningen redan i betänkande 1978/79:10 — det är över ett år sedan. När skall alltså den här prövningen börja? Och var skall den ske? De två frågorna skulle jag vilja ha ett klart svar på. Jag kommer att återkomma med den här motionen till varje riksmöte så länge jag har möjlighet att vara här i kammaren och tills de här frågorna är något så när meningsfullt lösta — det kan jag försäkra utskottet. Utskottet säger också att bilisterna genom lämplig information bör ”bibringas sådan förståelse för hastighetsgränserna att de av dem upplevs som meningsfulla”. Det är ett påstående som är helt orimligt. Samtidigt säger utskottet att man inte vill gå med på att det förhållandet att en majoritet av bilisterna överträder hastighetsbestämmelserna skulle motivera ett slopande av de generella hastighetsbegränsningarna. Man kör alltså huvudet i väggen och säger att även om hela svenska folket inte tycker som vi så tycker vi så här i alla fall. Det är helt orimligt. När utskottet säger att man skall försöka få bilisterna att förstå hastighetsbegränsningarna är det ungefär som att säga till en som misshandlas — det är många människor som misshandlas fysiskt i vårt samhälle i dag — att det är viktigt att de som misshandlas genom lämplig information bibringas sådan förståelse för misshandeln att den av dem upplevs som meningsfull. Det är ungefär lika begåvat att skriva på det här sättet. Man är alltså inne på fel väg. Inom olika samhällssektorer finns det starka tendenser att betrakta myndiga svenska medborgare som okunniga barn som inte begriper någonting själva. Fortsätter man på den vägen, skapar man naturligtvis så småningom de okunniga och icke tänkande individer som man kanske vill ha. Vi måste minska förmynderiet även i fråga om trafiken. Det finns alldeles för litet frihet och alltför många förmyndare inom olika sektorer av vårt samhälle. Det finns alltför många tvingande regler. Vi måste ha större frihet även på trafikens område. Jag anser att det är vettigt, om man kan komma fram till att dessa hastighetsregler utanför tätorterna är rekommenderade hastigheter som endast beivras vid överträdelse, om det händer någon olycka. Enligt min mening är detta ett vettigt förslag, och jag skall återkomma med det tills det har genomförts eller i varje fall så länge som jag har möjlighet att återkomma. Trafikutskottet ställer sig bakom en prövning och därför vill jag fråga: När och var skall det prövas?

Herr talman! Allan Åkerlind sade alldeles riktigt att han under en lång följd av år har uttalat sin skepsis när det gäller bestämmelserna om hastighetsbegränsning i Sverige. Själv kan jag bekänna att jag har tillhört dem som med sympatier följt hans strävanden. Jag tycker nämligen själv att det är mycket viktigt att vi trafikanter upplever hastighetsbestämmelserna som meningsfulla. Alltför snäva bestämmelser kan i och för sig föda lagbrott — överskridanden av hastighetsbestämmelserna m.m. Det råder emellertid inget tvivel om att under årens lopp stämningen i landet för en friare syn på hastighetsbestämmelserna har minskat. Energikrisen, strävandena inom alla folkgrupper att spara energi, har medverkat. De gånger man har haft extremt stränga hastighetsbestämmelser, som i fjol under oljekrisen, har det klart visat sig att man sparar många människoliv genom måttliga sänkningar av hastigheten. Detta har medfört en klar och tydlig omsvängning, såvitt jag förstår inte bara inom utskottet utan också inom den allmänna opinionen i landet. Allan Åkerlinds i och för sig liberala syn i den här frågan får nog en allt mörkare framtid. När det gäller frågan om när försök kommer att göras med rekommenderade hastigheter, kan jag svårligen ge något svar i kväll. För ett par år sedan hade trafiksäkerhetsverket faktiskt en utfästelse att göra prov inom ramen för sin mångåriga försöksverksamhet. Men nu har man ju kommit fram till ett slutgiltigt ställningstagande. Man hävdar alltså att vi måste acceptera att leva med relativt stränga hastighetsbestämmelser. När jag säger relativt stränga hastighetsbestämmelser syftar jag på t.ex. 110 km-gränsen beträffande våra motorvägar, som ju är byggda för en normalhastighet på 130 km/tim och som inte är särskilt starkt trafikerade. Här tror jag till exempel att den allmänna opinionen är emot hastighetsbestämmelsen, men det är ju bara smärre sträckor i landet som är berörda just på det sättet. F. ö. vill jag säga å utskottets vägnar — trots att jag är vän av den inställning som Allan Åkerlind under en lång följd av år har gett uttryck för — att jag tror att vi har passerat möjligheten till lättnader på denna punkt. Jag tror att Allan Åkerlind måste ställa in sig på att möta ett hårdare och hårdare motstånd från trafikutskottet och därmed också från Sveriges riksdag när han motionerar om fria hastighetsbestämmelser. Så är det helt enkelt, och jag tror att vi i dag måste ta detta ad notam, Allan Åkerlind.

Herr talman! Jag ställde frågan: När skall prov göras med rekommenderade hastigheter? Utskottet avstyrker ju min motion med bl.a. påståendet att sådana prov skall kunna göras inom ramen för gällande system. Därmed, säger man, är motionen i viss mån tillgodosedd. Jag frågar: När skall de proven göras, var skall de göras? Utskottets talesman, herr Clarkson, säger att han inte kan ge besked om den saken. I så fall tycker jag att man skulle ha skrivit det i utskottsbetänkandet, i stället för att egentligen här i kammaren ta tillbaka vad som står i utskottsbetänkandet. Och det var ungefär så jag uppfattade Rolf Clarksons yttrande — att han tog tillbaka vad man har lovat i utskottsbetänkandet. Om det är på det viset tycker jag att det är mycket sorgligt. Jag kommer alltså att följa den här frågan i fortsättningen. Jag tror inte att utsikterna är mörkare nu än tidigare. I så fall är det väldigt allvarligt beställt i det här landet. Som jag upplever det är sannerligen inte opinionen för just det krav jag har framställt mindre än den har varit tidigare, utan opinionen mot finns framför allt i trafiksäkerhetsverket och trafikutskottet. Jag ifrågasätter om den är representativ för bilistopinionen — i varje fall om man ser till förhållandena här i riksdagen. Men jag tar fasta på vad som är skrivet svart på vitt från utskottet: Systemet skall kunna prövas. Och jag kommer verkligen att fortsätta att kräva att det prövas.

Herr talman!

Jag vill för Allan Åkerlind särskilt understryka att i ett stort grannland till oss, nämligen Västtyskland, har man systemet med rekommenderade hastigheter. Där är erfarenheterna tyvärr, det får jag säga såsom tidigare sympatisör till de synpunkter som Allan Åkerlind har gett uttryck för här i kväll, inte goda. Olyckskvoten är enorm, hastigheterna är mycket höga, och det är knappast troligt att vi skulle vinna någonting i landet vare sig energimässigt eller trafiksäkerhetsmässigt, om vi införde systemet generellt. Jag har med detta inte velat säga att det är orimligt att göra ett försök. Men, som sagt, det som finns i sinnevärlden är redan det tillräckligt avskräckande för att man som seriös trafikpolitiker skall bli väldigt avvaktande. Jag vill också påpeka för Allan Åkerlind att utskottet år efter år välvilligt har behandlat motioner av denna typ men att utsikterna till framgång för sådana motioner, efter den ställning som trafiksäkerhetsverket och regeringen nu har intagit, som jag kan se det är mycket små. Vi har helt enkelt anpassat oss till en verklighet som vi inte kan undvika.
Herr talman! I egenskap av första undertecknare av motion 1979/80:300, som behandlas i förevarande betänkande och som ligger till grund för reservation 2, vilken här varit föremål för diskussion, vill jag föra fram några synpunkter. När hästen försvann ur skogen uppstod ett tomrum, som nu ser ut att vara på väg att fyllas av ”stålhästen”, dvs. snöskotern. Snöskoterantalet har ökat kraftigt under de senaste åren. Totalt finns det drygt 62 000 snöskotrar i landet. Ett stort antal snöskotrar används i skogen för skilda transporter, även om flertalet av snöskotrarna är fritidsfordon. När det gäller att transportera gallringsvirke och vindfällen eller när det gäller borttransport av fröträd från äldre hyggen är snöskotern ett utmärkt transportmedel. Detta gör att allt fler snöskotrar används som arbetsredskap. Därför är det mycket oroande att bestämmelsen om att snöskotern skall vara utrustad med backväxel har tagits bort, som jag ser det av ren klåfingrighet och egentligen helt utan motivering. Från de människor som skall använda snöskotern i sitt arbete vintertid har uttryck för oro framförts. Också från fackligt håll har man reagerat negativt, eftersom man är orolig för säkerheten. Det är klart att ett bandfordon där man har möjlighet att låta bandet gå både framåt och bakåt måste vara säkrare än ett sådant fordon där bandet kan gå bara i den ena riktningen. Orsaken till att man har motionerat och till att jag också har varit angelägen om att vi skulle reservera oss i detta stycke för att få till stånd en ändring är just den oro som finns på fackligt håll och bland de människor som skall arbeta med dessa fordon. Arbetarskyddssynpunkten måste vara viktigare än några byråkratiska förenklingar, som enbart gynnar snöskoterimportörerna och de utländska märken som finns på marknaden. Ett bibehållande av de bestämmelser som tidigare fanns skulle också få trafiksäkerhetsmässiga konsekvenser genom att hastigheten på fordonen skulle minska. De fartvidunder som nu rusar fram över snövidderna är på många sätt till skada, inte bara i trafiksäkerhetssammanhang utan också för natur och miljö. Med det anförda, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 2 vid utskottets betänkande.

Herr talman! Det framkom ingenting isak nytt i Ove Karlssons anförande, i förhållande till vad Olle Östrand angav i sitt anförande. Att så var fallet var också ganska förståeligt, eftersom talarna var ute på djupa vatten och inte hade särskilt mycket av sakskäl att anföra för sina påståenden. Ove Karlsson säger att man är orolig för säkerheten, men han visar inte på någon statistik över olyckor som inträffat på grund av avsaknad av backväxel. Han säger vidare att man tror att det ger en större säkerhet att kunna köra bandet på skotern åt båda hållen. Men, Ove Karlsson, jag har här resultatet av en utredning, där man jämfört snöskotrar med backväxel och snöskotrar utan backväxel under exakt likadana förhållanden. Det visar sig att backväxeln i vissa lägen t.o.m. är till hinder, eftersom den gör skotern tyngre. När skotern kör fast exempelvis mot en sten i mjuk snö och sjunker ned, hjälper inte någon backväxel för den här typen av skotrar. Om man har en backväxel på skotern och bandet bara står och snurrar och skotern står kvar mot stenen, blir det ett tyngre arbete att få bort skotern. Saknar skotern backväxel är det lättare att helt enkelt lyfta upp aktern och ändra färdriktningen. Det är bevisat i den utredning som jag har här i min hand. Sedan talar Ove Karlsson återigen om hastigheten. Detta är något av pudelns kärna i den här motionen. Han säger att i och med att man har en backväxel så minskar hastigheten. Men vad har backväxeln med hastigheten framåt att göra annat än att den tynger skotern? Då är det en betydligt mera framkomlig väg som vi nu har åstadkommit, nämligen att man inte importerar några höghastighetsskotrar. Därmed har man förenklat hela situationen och åstadkommit en förbättring på ett sunt och riktigt sätt.
Herr talman! Någon statistik som styrker det påstående jag gör kan självfallet inte finnas, eftersom bestämmelsen togs bort så sent som i fjol höst. Men jag påstår fortfarande att oron bland dem som skall arbeta med de här fordonen i skogen finns där och är så stor att man bör ta hänsyn till den. Rolf Sellgren säger att backväxeln gör fordonen tyngre. De fordon som skall användas som dragfordon på det här sättet är inte så lätta att man kan hantera dem hur som helst. Sedan påstår Rolf Sellgren att jag sagt att backväxeln har samband med hastigheten. Det har jag inte sagt.

Herr talman! Ove Karlsson bekräftar att det inte finns någon statistik när det gäller olyckor i samband med skotrar som saknar backväxel. Det är riktigt. Men det fanns en tid innan denna bestämmelse infördes, och från den tiden borde man ha haft en statistik som motiverade att backväxeln infördes. Den statistik som finns, Ove Karlsson, är trafikonykterhetsstatistiken, som jag kan upprepa. Jag sade till Olle Östrand att mellan 80 och 90 26 av alla olyckor med skotrar härrör från trafikonykterhet. Det är noga räknat 19 av 22 olyckor, alltså ca 88 20, som hänför sig till trafikonykterhet. Den statistiken finns. Ove Karlsson säger vidare att jag felciterade honom och att han inte påstått att hastigheten minskar med backväxel. Jag kunde ha hört fel — det får vi se av protokollet — men jag noterade att Ove Karlsson sade att med en backväxel minskar man också hastigheten. Jag förmodar att han menar att det beror på att skotern därigenom blir tyngre. Det är en ganska dyrbar metod att sänka hastigheten på en skoter.
Herr talman! Vad jag vill diskutera är den säkerhet som en backväxel för skoter innebär när det gäller arbetarskyddet. Jag vill fortfarande med bestämdhet hävda att en skoter som är utrustad med backväxel är betydligt säkrare ur arbetarskyddssynpunkt än en skoter utan backväxel. Jag har från början ansett att man skulle ta hänsyn till detta vid bedömningen av de här frågorna. Därmed tycker jag att det är självklart att vi bifaller reservation 2.

Herr talman! I motion 167, som behandlas i detta betänkande, har jag tagit upp frågor som berör trafiksäkerheten på våra vägar. Den första delfrågan i motionen gäller den utåtriktade informationen och trafikutbildningen. Vi har mycket bra grundutbildning för erhållande av körkort i vårt land. Men lika viktigt borde det vara att skapa goda möjligheter till en kontinuerlig fortbildning, och då framför allt en teoretisk sådan med hänsyn till de nya lagar och tillämpningsregler, nya vägmärken m.m. som tillkommer under åren. De förändringar i trafikmiljön som ständigt sker utgör också skäl för kompletterande fortbildning, särskilt om körkorten är av äldre datum. Fortbildning anses numera som en självklarhet inom de flesta samhällsområden och skulle, när det gäller trafiken på våra vägar, medverka till att antalet trafikolyckor kunde minskas, att skadorna kunde bli färre och människoliv kunde räddas. Den andra delfrågan i min motion om trafiksäkerheten gäller hälsokontroller av förare. Olyckstillbuden i trafiken aktualiserar behovet av regelbundna hälsokontroller av förare, exempelvis vart tionde år. I flera andra länder tillämpar man redan nu sådana hälsokontroller. De flesta äldre förare kör bra och med mycket gott omdöme. Men det finns också de som fortsätter att köra bil trots att de exempelvis har starkt nedsatt synförmåga eller i övrigt är i dålig kondition. Länsläkaren i vårt län har för en tid sedan slagit larm när det gäller dessa förhållanden, då det i Gävleborgs län har inträffat flera allvarliga olyckor i trafiken som har den här bakgrunden. Som exempel kan jag nämna att vid en olycka i länet var en äldre man —85 år — inblandad. Vid läkarundersökningen visade det sig att han var helt blind på ena ögat och hade 10 96 kvar av synen på det andra. I 15 år hade han kört bil med sitt handikapp. Jag anser inte att det kan vara rätt att först ställa mycket höga hälsokrav när det gäller att få ett körkort och sedan inte ställa några sådana krav alls. Det är också orimligt med hänsyn till säkerheten i trafiken att man efter många års köruppehåll när som helst kan sätta sig vid ratten. Nu avstyrker utskottet motionen. Men man har kostat på sig en omfattande och positiv skrivning, där man hänvisar till att dessa frågor är aktualiserade och under behandling i olika utredningar. Utskottet framhåller också att vi bl.a. behöver mer forskning och underlag för att kunna ta ställning till dessa frågor. Därmed skjuter man de här problemen på framtiden. Jag förstår att det är meningslöst att yrka bifall till motionen med hänsyn till att utskottet är enigt. Jag kommer emellertid fortsättningsvis — och här i kammaren — att bevaka och följa dessa frågor om trafiksäkerheten. Herr talman! Avslutningsvis ber jag att få yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna i trafikutskottets betänkande nr 25.

Herr talman! Utredningen om andlig vård vid sjukhus, kriminalvårdsanstalter m.m. tillsattes 1974 av dåvarande statsrådet Hans Gustafsson. Frågan hade tidigare behandlats av bl.a. 1968 års beredning om stat och kyrka. 1973 tillstyrkte kulturutskottet en motion om utredning av frågan om den andliga vården vid sjukhusen och kriminalvårdens anstalter. Utredningen, som avlämnade sitt betänkande i januari 1979, leddes av förre riksdagsmannen Gunnar Gustafsson. 197 Utredningens förslag syftade till att förstärka insatserna för andlig vård vid sjukhus. Förslagen byggde på en i princip lika fördelning av ansvaret för denna verksamhet mellan svenska kyrkan och frikyrkosamfunden, företrädda av Sveriges frikyrkoråd. Utredningen ansåg också att verksamheten inte längre skulle vara ett åliggande för den församling i vilket sjukhus är beläget. Behovet av prästerliga arbetskrafter vid ett sjukhus skulle, enligt utredningens förslag, beräknas uteslutande med hänsyn till sjukhusets antal vårdplatser. Hänsyn skulle således inte tas till pastoratets folkmängdsunderlag. De förslag som regeringen nu presenterat i proposition 152 tillgodoser i mycket ringa grad utredningens önskemål. Vad som nu åstadkommes är enbart en blygsam förstärkning av insatsernas omfattning. Det är dessutom mycket svårt att beräkna hur stor denna förstärkning egentligen är. Högt räknat kan det bli fråga om inrättande av 20 komministertjänster. Regeringens förslag innebär att ett bidrag motsvarande halva lönesumman skall utgå ur kyrkofonden. De nya beräkningsgrunderna leder till att ett antal tjänster som församlingspräster kommer att försvinna. Nettokostnaden för kyrkofonden har därför beräknats stanna vid det blygsamma beloppet av 150 000 kr. I en reservation föreslår vi socialdemokrater i kulturutskottet att bidrag ur kyrkofonden skall utgå med belopp motsvarande hela lönesumman för inrättande av dessa komministertjänster. Vi vill med detta åstadkomma en mera solidarisk fördelning av kostnaderna. Sjukhusen har ju i allmänhet ett upptagningsområde som täcker flera pastorat. Det är därför rimligt, menar vi, att kostnaderna i högre grad än vad som föreslås i propositionen bärs av kyrkofonden. Kyrkofonden utgör ju så att säga en gemensam kassa för församlingarna. Jag menar också att detta förslag skall ses som ett första steg mot ett ökat ekonomiskt ansvarstagande från kyrkofonden när det gäller insatserna för andlig vård vid sjukhusen. I nästa steg bör också kostnaderna för deltidstjänsterna kunna räknas in. Med detta yrkar jag bifall till reservationen i kulturutskottets betänkande 29. Till detta vill jag foga följande kommentarer. Den fråga som vållat den längsta diskussionen i utskottet har gällt principen om fördelning av ansvaret för den andliga vården mellan svenska kyrkan och övriga trossamfund. Utredningen utgick från principen om en lika fördelning av ansvaret för denna verksamhet mellan svenska kyrkan och frikyrkosamfunden, företrädda av Sveriges frikyrkoråd. Statsrådets uttalanden, eller snarare brist på uttalanden, i denna fråga i propositionen skapade stor oro på många håll. I motioner från socialdemokratiskt håll och från några folkpartister föreslås därför att riksdagen tar klar ställning för den princip som utredningen har byggt sina förslag på. Utskottet har enats kring ett uttalande som tillgodoser syftet med dessa motioner. Kulturutskottet har ingen erinran mot den principiella ståndpunkt som Nr 149 utredningen intagit när det gäller samverkan mellan svenska kyrkan och de Onsdagen den fria trossamfunden i den andliga vården vid sjukhusen. De skall, heter det i 21 maj 1980 betänkandet, beredas möjlighet att verka som likvärdiga parter. Arbetet bör bedrivas i ekumenisk anda och alltså präglas av en ömsesidig strävan till Jag vill uttrycka min stora tillfredsställelse över att vi i kulturutskottet mm.m. kunnat nå enighet om detta uttalande. Därmed bör den oro som propositionen skapade kunna stillas. Med detta uttalande har också de tankar som redovisats i Arne Lindbergs motion 1974 avvisats.

Herr talman! Proposition nr 152 och kulturutskottets betänkande nr 29 behandlar frågor om vissa anslag ur kyrkofonden. En av de frågor som behandlas har rubricerats Den andliga vården vid sjukhusen. Förslagen gäller ändrad organisation för den kyrkliga verksamheten vid sjukhusen och ökade resurser härför. Den i sammanhanget verkligt betydelsefulla frågan behandlas däremot inte. Jag syftar på den situation sjuka och döende personer befinner sig i på sjukhusen. Det finns undersökningar som visar att många människor slutar sina dagar på sjukhus i stor 'ensamhet. Sjukvårdspersonalen har varken tid eller utbildning för att vara ett stöd för patienterna i livets slutskede. Detta är ett verkligt stort problem. Det löser man inte genom en satsning av det slag som förordas i propositionen. Propositionen förutsätter att den s.k. andliga vården vid sjukhusen liksom hittills skall vara en uppgift enbart för trossamfunden. Förslagen har detta som utgångspunkt. Människor som inte bekänner sig till någon religiös åskådning bör också ha rätt till stöd och hjälp, men de lämnas utanför. De saknar valfrihet. Sjukhusprästen eller inget stöd — det är vad som bjuds. Det finns i dag ingen organisation som förmedlar icke-religiösa kontakter, men man måste hävda att människor som inte bekänner sig till en religiös åskådning skall ha samma rätt till service som de med religiös tro erhåller. Detta är viktigt från religionsfrihetssynpunkt. Vi anför i en motion från vänsterpartiet kommunisterna att det är angeläget att formerna för stöd åt sjuka och döende ses över i ett sammanhang. Regeringen bör enligt vår mening ta initiativ till en sådan utredning. Utredningen bör också ske i nära kontakt med sjukvårdshuvudmän och personalorganisationer. En sådan översyn är angelägen. Däremot kan vi inte finna de åtgärder som regeringsförslagen innebär angelägna. Tvärtom anser vi att i avvaktan på utredningsresultatet bör propositionens förslag avslås. Kulturutskottet ger i sitt betänkande motionärerna rätt i ”att det måste finnas möjlighet för var och en som är intagen på sjukhus att — oavsett inställning i livsåskådningsfrågor — få kontakt med någon annan människa som har både vilja och i möjligaste mån förmåga att ge den sjuke stöd och hjälp i hans personliga situation”. Likväl vill inte utskottet biträda 199 Utskottet menar att sjukhuspersonalen redan nu fullgör väsentliga uppgifter på detta område. Men det kan inte vara kulturutskottet främmande attidebatten kring betänkandet I livets slutskede, som man hänvisar till, från personalhåll har betonats de bristande möjligheterna att fylla denna svåra uppgift. Både personalens arbetssituation och den bristande utbildningen är allvarliga problem. Det är bra att utskottet påpekar att behovet av personlig, mänsklig kontakt för var och en som är intagen på sjukhus bör beaktas. Men det hade varit bättre om utskottet dragit konsekvensen av sitt eget resonemang och biträtt vårt motionsyrkande om en utredning. Vilka fortsatta överväganden leder det åberopade betänkandet till? Det vet förmodligen inte utskottet. I varje fall kan man inte redovisa något konkret i frågan. Riksdagen bör avslå propositionen och hos regeringen hemställa om en utredning rörande icke-kyrklig verksamhet vid sjukhusen, såsom förordats i vpk-motionen. Jag yrkar, herr talman, bifall till motion 1979/80:1977.

Herr talman! Riksdagen har redan tidigare i dag behandlat frågan om sjukas rättigheter och därmed tagit upp de problem som följer av att människor ibland, helt oväntat och oförmodat, får tillbringa en längre eller kortare tid på institution. En sådan situation blottar naturligtvis problem och behov, som kanske tidigare inte har varit så uppenbara. De nya problemen behöver bearbetas, och för det ändamålet behövs kontakt med någon annan människa. Överraskande nog visar det sig inte så sällan att dessa problem, under formuleringar som inte tyder på det, också har mycket starka religiösa dimensioner. Det är väl skälet till det utredningsarbete som igångsattes på riksdagens initiativ och som nu har lett till de förslag som utskottets ordförande i korthet har tecknat bakgrunden till. Också proposition 152 tar upp en del av dessa förslag. Det bör konstateras att kulturutskottet i allt väsentligt är enigt i sitt positiva ställningstagande till förslaget om andlig vård. Det bör emellertid också betonas att vi här har att ta ställning till en delreform. Den sträcker sig inte så långt som utredningen. Den tar inte heller upp till behandling frågan om samspelet mellan svenska kyrkan och de övriga trossamfunden i fråga om den andliga vården. Riksdagen har redan genom beslut tidigare i år gett frikyrkorna resurser att utöka sitt arbete på detta viktiga område. Det kan nämnas att frikyrkorådet räknar med att med hjälp av de lokala församlingarna inrätta ett tjugotal nya tjänster plus en sekreterartjänst för samordningsfrågor. Det gäller en delreform. Den tar inte upp frågan om kriminalvårdens och omsorgsinstitutionernas andliga vård. Den betyder ett steg om än litet i rätt riktning. Det viktigaste i delreformen är att det reserveras en heltidstjänstgörande präst för de riktigt stora sjukhusen. Gränsen går vid 1 200 patienter. Det betyder att de sjukhus som i storlek ligger mellan Västerviks 1209 Nr 149 vårdplatser och regionsjukhusets i Örebro 2089 vårdplatser nu blir Onsdagen den tillgodosedda. Men vi skall inte glömma bort att bakom patientantalet finns 21 maj 1980 också ett personalantal, som blir tre eller fyra gånger större än patientantalet. De sjukhus som har färre än 1 200 patienter får i fortsättningen liksom hittills räknas in, när man fastställer den prästerliga organisationen för pastoratet i fråga. Detsamma gäller för de patienter som ligger över de 1 200. Även de får räknas in. Det kan ibland medverka till att ett pastorat får ytterligare en präst utöver vad det annars skulle ha fått. En allvarlig brist är emellertid att de medelstora sjukhusen lämnas utanför. Fler motioner, bl.a. folkpartimotionen, tar upp denna fråga såsom mycket angelägen. Jag kan ge några exempel på stora sjukhus som genom denna reform inte blir tillgodosedda: Falköping med 1 177 patienter, Falun med 1159, Gävle med 1 132 osv. I Malmö har det fallet inträffat att den konstgjorda kritstrecksgräns som en pastoratgräns innebär medför att man inte får räkna ihop patientantalen på de två stora sjukhusen och därmed skapa underlag för två heltidstjänster. Utskottet har ägnat bl.a. denna fråga en viss uppmärksamhet och förutsätter att regeringen i fortsättningen tar upp just detta problem med de medelstora sjukhusen till särskild behandling. Likaså förutsätter utskottet att de viktiga utbildningsfrågorna blir föremål för åtgärder inför budgetarbetet hösten 1980 och att regeringen så snart som möjligt framlägger förslag om den andliga vården vid kriminalvårdsoch omsorgsinstitutioner. Vpk-motionen har inte alls behandlats på det nonchalanta sätt som man kunde tro, när man lyssnade på Nils Berndtsons inledande ord. Vi har tagit allvarligt på denna fråga, som ställer i blickfältet de patienter som inte är troende. Nils Berndtson citerade mycket riktigt vad utskottet har sagt. Han gjorde det sedan han påstått att utskottet inte alls hade behandlat detta problem.

Detta betänkande måste naturligtvis efter remissbehandling bli föremål för konkreta åtgärder. Då finns där ganska mycket att hämta också för den situation som gäller en patient som är sjuk — även om det inte är en livshotande sjukdom — och har den personliga inställning som vpk-motionen särskilt vill värna om. Utskottet är också medvetet om att det på kyrkligt håll liksom i Frikyrkorådet finns behov av en samordnande kraft. Den skrivning vi har på denna punkt bör vara en utmaning till vederbörande kyrkliga organ att bättre än som skett redovisa ett beslutsunderlag, som kan ge anledning att på nytt pröva det krav som har framförts i ett par motioner, nämligen att man skall inrätta en samordningssekreterare. Utskottet tar avstånd från det socialdemokratiska förslaget att kyrkofondsbidraget till de församlingar som får en hel komministertjänst skall utgå 201 med ett belopp lika med en hel komministerlön, inte som propositionen och utskottet tänker sig ett allmänt verksamhetsbidrag lika med en halv sådan lön. Utskottet vill med detta markera sin anslutning till tanken på att det är av värde både för verksamheten på sjukhuset och verksamheten i den lokala församlingen att det finns en regelrätt församlingsanknytning i förhållandet mellan svenska kyrkans arbete och sjukhusens andliga vård. Remissinstanserna ger ett starkt underlag för en sådan ståndpunkt, och av den anledningen avstyrker också utskottet Mårten Werners m.fl. motion, som undervärderar församlingsanknytningen. Det viktigaste i utskottsbetänkandet är de klara signalerna om ekumenisk prägel på verksamheten, en fråga som propositionen endast snuddar vid. Den principiella likställigheten mellan svenska kyrkan och frikyrkosamfunden slogs fast redan 1958. Utredningen om andlig vård menar att nu var tiden kommen att komplettera denna principiella likställighet med ekonomiska resurser från statens sida.

En del kyrkliga reaktioner kan jag tyvärr inte tolka på annat sätt än att de ger uttryck för en beklaglig ekumenisk räddhåga eller en märklig koncentration på det prästerliga inslaget i arbetet med den andliga vården, ibland bådadera.

Det är tillfredsställande att kommunminister Karl Boo i en tidningsintervju har tagit avstånd från det tänkandet och från den kritik mot jämställdhetsprincipen som motionen är ett uttryck för. Jag tror att det är viktigt att vi en gång för alla får slippa ifrån detta sätt att resonera. Erfarenheterna från det praktiska arbetet med andlig vård på sjukhusen är helt enkelt att arbetsuppgifterna är så oerhörda, vad gäller både omfattning och svårighetsgrad, att alla krafter som kan ställa upp får händerna fulla med jobb. Man frågar inte i första hand om patienten är en sjuk lutheran eller om det är en präst i svenska kyrkan som är redo att göra en insats. Präster och pastorer räcker inte till. Svenska kyrkan har därför på många håll anställt församlingsassistenter, som tillsammans med prästen går in i arbetet. Här finns ingen gräns satt för någon som vill ta ansvar. Det är naturligt om kyrkan här går i täten. Hon har ju helt andra ekonomiska möjligheter än frikyrkosamfunden. I praktiken ute i sjukvården hårdrar man inte svenska kyrkans medlems Nr 149 statistik. Där jobbar man med problemen. Att handla och resonera efter Onsdagen den andra linjer visar enligt mitt synsätt en okänslighet för den ekumeniska 21 maj 1980 problematiken och okunnighet om hur det hela fungerar i verkligheten. Denna problematik har tagits upp dels i en folkpartimotion — underteck — Den andliga vår nad av två medlemmar i partigruppen som är engagerade i svenska kyrkan, den vid sjukhusen, två från Svenska missionsförbundet, en pingstvän och en baptist —, dels i en socialdemokratisk motion. I båda motionerna betonas hur viktigt det är att den principiella samverkansfrågan tas upp. Motionärerna är helt tillgodosedda i utskottsbetänkandet, såsom utskottets ordförande nyligen har refererat. Jag vill särskilt framhålla en enda punkt i betänkandet, nämligen den där det sägs att den ekumeniska prägeln också måste betonas när det gäller relationerna mellan sjukvårdshuvudmännen och trossamfunden. Det finns, herr talman, sjukhus i vårt land där frikyrkans företrädare ännu får stå med mössan i hand och be om att få vara med vid sidan av svenska kyrkans krafter, som enligt lag skall göra en insats här. Det är nu på tiden att riksdagen upprepar det gamla beslutet om att frikyrkan skall ha fullt likvärdiga möjligheter med svenska kyrkan att arbeta, och det behöver sägas även med adress till sjukvårdshuvudmännen.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

Herr talman! Jag vill rätta Bertil Hansson när han påstår att jag har sagt att utskottet har behandlat vpk-motionen nonchalant. Det har jag faktiskt inte sagt. Jag har sagt att förslagen handlar om ändrad organisation för den kyrkliga verksamheten och ökade resurser för detta. Men valfrihet för de människor som inte bekänner sig till någon religiös åskådning finns inte, och det föreslås inte heller åtgärder i den riktningen. Jag hart.o.m., som också Bertil Hansson hade hört, citerat utskottsbetänkandet där man ändå ger oss rätt i att det måste finnas möjlighet för var och en som är intagen på sjukhus att få kontakt med någon människa, oavsett inställning i livsåskådningsfrågor. Vad jag har kritiserat är den bristande konsekvensen. I propositionen föreslås alltså inga åtgärder, och inte heller utskottet har några förslag. Jag vet inte vad man väntar sig av den fortsatta behandlingen av betänkandet I livets slutskede. Det sägs ingenting om det i utskottsbetänkandet. Bertil Hansson sade heller ingenting om vad man kan ha för förväntningar på åtgärder i anledning av detta utredningsbetänkande. Om man räknar med att 203 någonting skall hända som ger verklig religionsfrihet vore det logiskt om man dröjde med de andra förslagen till dess man kan lösa frågan i sin helhet, som vi har föreslagit i vår motion.
Herr talman! Det var ett intressant anförande som Bertil Hansson höll, och jag är tacksam för den klara markering han gjorde i fråga om fördelningen av ansvaret och den ekumeniska prägeln som denna verksamhet bör ha. Jag är också tacksam för att Bertil Hansson klart markerade att det förslag som nu läggs fram enbart innebär etapplösningar. Jag tror att han sade att det var en mycket liten etapp som nu verkställdes. För att undanröja missförstånd vill jag säga att det inte föreligger någon principiell skillnad mellan majoritetens och reservanternas inställning i fråga om sjukhusprästernas församlingsanknytning. Där är utskottet enigt. Vad vi vill med vår reservation är att kostnaderna för komministertjänsterna på heltid som nu inrättas skall bäras mera solidariskt, genom att kyrkofonden lämnar bidrag motsvarande hela lönesumman. Men det är fortfarande fråga om samma principiella bidragskonstruktion. Vårt förslag får ses som ett större steg på vägen mot att klara helhetslösningen. Om vi är överens om att det här gäller en etapplösning, så vill vi med vår reservation åstadkomma att lösningen skall omfatta en större etapp. I majoritetens skrivning finns ingen förklaring till varför man inte accepterar det socialdemokratiska förslaget till fördelning av kostnaderna. Det är ändå så att sjukhusens upptagningsområden inte alls överensstämmer med pastoraten, och en finansiering av hela lönesumman genom kyrkofonden skulle därför innebära att kostnaderna fördelades på ett rättvisare sätt mellan de berörda pastoraten.
Herr talman! Nils Berndtson frågar vad vi väntar oss av den fortsatta behandlingen av utredningen I livets slutskede. Vi väntar oss just det som Nils Berndtson efterlyser. Den utredningen, som inte i första hand är präglad av kristna eller religiösa värderingar utan som tar upp det jag vill kalla de naket mänskliga problemen, behandlar nämligen dessa frågor på ett sådant sätt att det är applicerbart också på den grupp av människor som Nils Berndtson pläderar för. Vi väntar oss att man i det här arbetet skall komma fram till förslag om sådana insatser i form av bl.a. utbildning som behövs, vilket utskottet är överens med motionärerna om. Att i det läget inte göra någonting utan begära ytterligare en utredning ser vi inte som meningsfullt. När det gäller bidragen från kyrkofonden vill jag bara säga, att jag tror att det har en viss betydelse för församlingarnas engagemang att de också har att ta ett ekonomiskt ansvar för en del av verksamheten.

Nr 149 Herr talman! Också jag vill begynna med att uttala min tillfredsställelse Onsdagen den över att utskottet har beaktat betydelsen av ekumenisk samverkan. Den är 21 maj 1980 ingen ny upptäckt, utan i sådan samverkan har vi bedrivit arbetet under = årtionden. Den andliga vår Jag kan faktiskt tala med en viss erfarenhet, eftersom jag i 35 år har tjänat — den vid sjukhusen, en församling där det finns ett långvårdssjukhus av den dimension det i dag m.m. gäller — sjukhuset kan ta emot över 1 000 patienter — och jag vill mot den bakgrunden säga att vi aldrig skulle ha klarat den andliga vården utan frikyrkoinsats. De frikyrkliga församlingarna har gjort ett utomordentligt fint arbete. Som statskyrkopräst måste jag säga att våra insatser ofta ter sig avsevärt blygsammare än de som görs av Frälsningsarmén när den kommer med sin musik och av Missionsförbundet med sina sångare. Vi skulle aldrig ha klarat oss utan deras insatser. Detta har också kommit till uttryck i propositionen, men vi har i dag att behandla den organisationsfråga som gäller svenska kyrkan, som ju har ett åliggande när det gäller den andliga vården vid sjukhusen. Så ett par ord till min vän Nils Berndtson. Jag tror att man måste avdramatisera eller avromantisera själavårdsuppgiften något. En sjukvårdspräst känner sig säkert inte som någon speciell sjukhusmissionär, utan han kommer till patienten för att försöka möta de behov som patienten har. Jag har en känsla av, Nils Berndtson, att jag om jag kom till dig på en sjuksal, så skulle vi ha gott utbyte av varandra, en rent mänsklig gemenskap. Att visa medmänsklighet måste vara det du är ute efter. Prästen är inte så bortkommen när det gäller rent medmänskliga ting. Jag tror som sagt var att vettiga sjukhuspräster kan göra mycket för många. Jag tycker att min motion 1963 blivit nedvärderad, trots att jag — det säger jag en gång till — vet vad jag talar om. Det har framhållits att det är så viktigt med församlingsanknytningen, Bertil Hansson, men jag har inte hört något sakargument mer än att det kan vara värdefullt att församlingen känner ansvar också ekonomiskt, som Bertil Hansson sade nyss. Varför skall lokalförsamlingen välja den komminister som skall vara sjukhuspräst? En valmyndighet i församlingen har kanske inte alls känsla för vilken kandidat som är den lämplige. De vet inte mycket om sjukvårdsarbete, utan de väljer präst på helt andra grunder, som ofta är förfärligt ytliga, och det kan vara allvarligt. Varför skall sjukhusprästen ha kyrkoherden i församlingen till förman? Kyrkoherden har kanske inte intresse för sjukhuskyrkans arbete. Dessutom står det i propositionen att denne sjukhuspräst skall ha sin huvudsakliga sysselsättning inom sjukvården, dvs. han skall ha andra uppgifter också i församlingen. Där tycker jag något mycket vanskligt kommer in, för då kan det lätt bli så att han till en tredjedel verkar i församlingen och att det blir så mycket engagemang i församlingen att det hindrar honom från själavården på sjukhuset. Det tycker jag man skall befria honom från. Räcker det inte, Bertil Hansson, med 1200 sjuka människor att dra försorg om? Varför inte låta honom vara heltidsanställd just för den uppgiften? Han skall väl framför allt ha anknytning till sjukhuset 205 Nr 149 och den personal som finns där så att han kommer in i det sammanhanget och Onsdagen den blir en länk i detta stora vårdteam. Jag förutsätter att en klok sjukhuspräst 21 maj 1980 gör som i allt annat församlingsarbete, skaffar sig en medarbetarskara av frivilligt slag som han kan samverka med. Den andliga vår När det gäller kostnadsfrågan spelar församlingsanknytningen också in på den vid sjukhusen, ett bedrägligt sätt, så till vida att församlingen i avsevärd grad skall m.m. ekonomiskt bidra till verksamheten. Varför i all världen detta arrangemang? Det är ingen liten sjukstuga det gäller, utan ett stort lasarett med 1 200-2 400 patienter. Det betyder att det är ett regionsjukhus som täcker oändligt mycket mer än församlingen eller i bästa fall pastoratet eller den kyrkliga samfälligheten. Ett regionsjukhus har sitt upptagningsområde i hela det kyrkliga stiftet. Varför i all världen skall just församligen bidra? Det är bara ett fåtal människor från församlingen söm ligger på detta sjukhus. Det kan, som någon framfört, vara svårt för sjukhusprästen att få gehör i församlingen för dessa bidrag till sjukhusverksamheten. Därför föreslår vi i vår motion att kyrkofonden skall gå in. Vi kan åberopa en rad remissinstanser, inte minst Pastoratsförbundet och en rad domkapitel, som begriper sig på de här sakerna. Här får jag säga till min vän Georg Andersson: Har ni inte läst min motion? Ni har bara läst underskriften och sedan dragit en slutsats av motionärens hemort. Jag råkar ha precis samma yrkande som ni, men ni avstyrker motionen i den del där jag yrkar att kyrkofonden skall gå in och betala hela kostnaden. Det tvingar mig tyvärr att yrka bifall till min egen motion, nr 1963, herr talman.
Herr talman! Att Mårten Werner och jag skulle kunna ha många olika frågor att tala om, om vi träffades på ett sjukhus, saknar kanske intresse i det stora sammanhanget. Alla sjukhuspräster och patienter har exempelvis inte haft gemensam arbetsplats och har inte gemensamma erfarenheter att diskutera. Mårten Werner vill avdramatisera och avromantisera sjukhusprästens verksamhet. Jag tycker att man också skall avmonopolisera hans verksamhet och ge valmöjligheter. Det är de som saknas i dag. Jag har studerat de motioner som behandlas i det här betänkandet. Där markeras exempelvis vikten av att andra trossamfund än svenska kyrkan ges | möjligheter att medverka vid sjukhusen. Och den uppfattningen kan man dela ur religionsfrihetssynpunkt. Men måste man då inte också säga att något liknande skall gälla de människor som inte bekänner sig till någon religiös tro? Jag läser i en motion: ”Den enskilda människans personliga integritet måste i alla stycken respekteras.” För mig betyder det att också den som inte 206 bekänner sig till någon religiös uppfattning skall respekteras — men det glömmer man liksom bort i det material som vi behandlar i dag. Jag menar att Nr 149 religionsfrihet skall gälla inte bara i fråga om olika församlingar. Den måste Onsdagen den
Herr talman! Vi har naturligtvis läst Mårten Werners motion. Det kan verka litet förbryllande att hans motion inte ingår som underlag för vår reservation. Men det handlar mer om formalia, Mårten Werner. I Mårten Werners motion lyder klämmen: ”att kostnaderna för verksamheten belastar kyrkofonden eller församlingarna i sjukvårdsinrättningens upptagningsområde”. Yrkandet innefattar således alla kostnader, och det finns ingen riktig beräkningsgrund för detta. I dessa kostnader ingår också sådana som avser kyrkomusikers medverkan. Vår reservation går ut på att det skall lämnas ett bidrag motsvarande hela lönesumman. Det är i huvudsak vad Mårten Werner vill — men formellt stämmer det inte. Experter i utskottet har framhållit för oss att man därför måste avstyrka Mårten Werners motion. Men jag rekommenderar Mårten Werner och hans medmotionärer att rösta med reservationen, eftersom denna huvudsakligen tillgodoser motionens yrkande.
Herr talman! Jag tackar för erbjudandet att rösta på reservationen. Men märk väl: i den reservationen avstyrks min motion. Och jag får nog säga att man är formalist till övermått, Georg Andersson, om man gör den tolkning som vi fick höra. Jag föreslår att pengar till verksamheten skall tas från kyrkofonden, och det blir precis vad ni begär. Ni är rätt skickliga att bedöma kostnaden för den här verksamheten. Den kostar, precis som ni beräknar, ungefär vad prästlönen uppgår till. Det borde inte vara svårt att tolka min motion såsom sammanfallande med ert eget yrkande.
Herr talman! Det medges att om Mårten Werner röstar med reservationen så avslås formellt sett hans motion, men i sak blir den huvudsakligen tillgodosedd. Om Mårten Werner däremot i slutvoteringen röstar med majoriteten så avslås hans motion både formellt och i sak.
Herr talman! Jag har funnit en övermåttan bättre väg att gå, nämligen att yrka bifall till min egen motion.

Herr talman! I proposition 152 har regeringen avgett förslag om vissa anslag ur kyrkofonden. Det gäller bl.a. delfinansiering av särskilda tjänster 207 Avaallt att döma tycks efterfrågan på sådan särskild omsorg i samband med sjukhusvistelse väsentligt öka. Därför är regeringens förslag välbetänkt i det hänseendet att ett antal tjänster inrättas. Däremot kan vårdplatstalet 1 200 för heltidstjänst med stort fog anses vara alltför högt. Huvudsaken är dock att en början gjorts för en bättre verksamhet vid sjukvårdsinrättningarna. I såväl proposition som utskottsbetänkande framhålls den från arbetssynpunkt viktiga principen att lokalförsamlingen, trots de särskilda tjänsterna, dock är huvudansvarig för sjukhussjälavården. Därigenom bibehålls den naturliga kontinuiteten i församlingens religiösa verksamhet. Den redan i andra sammanhang etablerade personkontakten är av stor betydelse. Därför måste den övergripande målsättningen för arbetet vid sjukvårdsinrättningarna vara att patienterna i första hand skall beredas möjlighet till tjänster från representanter för det egna samfundet. Av motioner och tidningsartiklar har framgått att man på sina håll inte hyser tillbörlig respekt för religionsfrihetens grundläggande princip. Därför har i olika sammanhang framförts förslag om att svenska kyrkan och de övriga samfunden skulle svara för lika stor del av sjukhussjälavården. För varje person med demokratin som vägledande riktlinje måste ett sådant förslag betraktas som orimligt. Trots alla olika vindar som blåst finner 95 9c av landets invånare det förenligt med sina egna intressen att vara medlem i svenska kyrkan. En i sanning underlig jämlikhet är det som åberopas som skäl för att de fria samfunden med tillsammans högst 5 9 skall svara för 50 96 av verksamheten vid sjukvårdsinrättningarna. Det kan knappast vara omsorgen om de sjuka som främst är i åtanke. Jag har i många år arbetat som sjukhuspräst. Av egen erfarenhet vet jag hur viktigt det är att den som är sjuk får anknytning till tankar och traditioner som är kända. Det talas vackert — och delvis med rätta — om ekumenisk verksamhet, men ekumenik är inget samfund eller någon frälsningslära. Ekumenik är samarbete mellan olika människor som respekterar varandras trosuppfattningar. När det gäller religiösa problem under sjukhusvistelse fordras det fastare konturer i vad prästen säger än å ena sidan och å andra sidan. Inte minst har uppfattningen om sakramenten och omvändelsen stor betydelse. Att i en situation när alla ens förmögenheter förbrukas i kampen mot sjukdom konfronteras med en främmande uppfattning i trosfrågor är inte särskilt gynnsamt. Då skall man i stället få hjälp till aktualiserande av vad man redan bär inom sig från sitt vanliga sammanhang från det samfund som man tillhör. Därför bör de som svarar för den särskilda verksamheten vid sjukhusen i regel vara präster i svenska kyrkan. Nuvarande ordning är i stort sett tillfredsställande utom i det hänseendet att fler särskilt anställda behövs och att verksamheten i sin helhet bör utvidgas. Det här sagda är bara ett konstaterande av de faktiska förutsättningar vi har att utgå från i själavårdsarbetet. Jag har stor aktning för det arbete som de olika samfunden bedriver och har aktivt bidragit till att förverkliga jämlikheteni förhållandet mellan samfunden. Men att ett underlag av 5 96 av landets befolkning skulle berättiga till ett krav på 50 96 av själavården i Nr 149 sjukvårdssammanhang — det har inte alls med jämlikhet att göra. Om Onsdagen den någonting allvarligt skadar det ekumeniska samarbetet, är det att sådana 21 maj 1980 krav framställs. För att inte det sagda skall tolkas som avoghet eller bristande uppskattning av de fria samfundens arbete vill jag erinra om att jag via Pastoratsförbundet aktivt medverkat till initiativet att så väsentligt sänka avgiften för folkbokföring och begravningsverksamhet att de som utträtt ur svenska kyrkan ofta inte betalar hela kostnaden för dessa tjänster. I fråga om lika behandling när det gäller gåvor och testamenten har jag ständigt stött de fria samfundens intressen. Jag har även biträtt förslagen om uppräkning av anslagen till de fria samfundens verksamhet. Det finns skäl att framhålla att detta anslag nu uppgår till mer än 130 kr. per medlem, vilket till 95 70 betalas av svenska kyrkans medlemmar, som för sin egen religiösa verksamhet inte anser sig ha råd att utdebitera nämnvärt större summa. Denna positiva inställning har jag alltjämt, bl.a. i syfte att eliminera faktorer som kan störa ett gott förhållande mellan samfunden, i all synnerhet som många fortfarande är medlemmar både i svenska kyrkan och i ett annat trossamfund. Men när det gäller sjuka människors behov av andlig omsorg får inga intressen gå före den enskilda människans eller på minsta sätt åsidosätta hennes personliga integritet. Här vill jag rikta några ord till herr Berndtson med anledning av hans inlägg. Vad herr Berndtson efterlyser som särskilda omsorgsinsatser för dem som inte har religiös trosuppfattning bör finnas tillgodosett redan genom den allmänna sjukvårdens personal. Själavårdsverksamheten är motiverad av den omständigheten att ordinarie sjukvårdspersonal ofta inte fungerar i denna utomordentligt viktiga del av den totala sjukvården. Utskottsmajoriteten har funnit att riksdagen utan att överträda sina befogenheter knappast kan föreskriva någon uppdelning av själavårdsverksamheten enligt visst procenttal. Jag biträder helt den uppfattningen. Det vore att inkräkta på obehörigt område och det skulle i den praktiska tillämpningen ej stå i god överensstämmelse med religionsoch samfundsfrihetens principer. Däremot hade utskottet med skäl kunnat bifalla min motion om en central sekreterartjänst med samordningsuppgift för svenska kyrkans arbete vid sjukvårdsinrättningar. Men för att ytterligare bevisa min samarbetssträvan, skall jag inte yrka bifall till min väl motiverade motion. Frågan kan lösas på annat sätt utan onödig strid mellan dem som dock har så mycket gemensamt med varandra. Herr talman! Jag har därför inget särskilt yrkande.
Herr talman!

Om staten skulle föreskriva att man inte får tillsätta så många som 20 pastorstjänster, eftersom deras antal blir lika stort som de nya komministrarnas, har staten trampat in på ett område som den skall hålla sig borta från, nämligen de fria trossamfundens verksamhet.

Herr talman! Jag tolkade Arne Lindbergs inlägg så att det för religiös verksamhet på sjukhusen fordras en omfattande och dyr organisation men att icke-religiös verksamhet skall skötas av sjukvårdspersonalen. Detta tycker jag verkligen inte uttrycker någon religionsfrihet. Det var faktiskt ur Arne Lindbergs motion som jag i ett tidigare inlägg läste upp de meningar där det heter: ”Den enskilda människans personliga integritet måste i alla stycken respekteras. I särskild hög grad gäller detta i verksamheten bland sjuka.” Men efter att ha hört Arne Lindbergs inlägg förstår jag att det han skrivit i sin motion inte var så allvarligt menat.